Herr talman! Jag delar ovanligt många av de synpunkter som herr Wictorsson anförde. Det enda jag saknade i hans anförande var en anslutning till de synpunkter som anförs i reservationen, för reservationen är en alldeles utmärkt sammanfattning av vad herr Wictorsson i väsentliga delar sade i sitt inlägg. Det finns anledning att instämma i herr Wictorssons synpunkter på respekt för i demokratisk ordning fattade beslut. Det framgår också av reservationen att vi har den uppfattningen att man skall visa sådan respekt. Herr Wictorsson berörde kanske inte riktigt så mycket som jag skulle önska behovet av nya former och ytterligare resurser för information och samråd. Även det tas upp i reservationen men inte i majoritetens skrivning. Också önskemålet att man skall ta större hänsyn till miljökrav fanns med i herr Wictorssons anförande, och det finns även i reservationen. Vad utskottsmajoriteten avstår ifrån är att dra de slutsatser i Nr 74 betänkandet som herr Wictorsson har dragit i sitt anförande. Vi Torsdagen den reservanter drar dessa slutsatser. 26 april 1973 Jag skulle litet närmare vilja kommentera några detaljer i herr Wictorssons anförande. Han sade bl.a. att kommunernas insynsmöjligheter i sådana här ärenden är bättre än allmänhetens, och därför har ”ådens ämbetsutövkommunerna större ansvar. Jag vill då ställa frågan: Varför får kommu = "ing m.m. nerna så kort tid för sina yttranden eller förslag till arbetsplaner att de helt enkelt inte hinner föra ut de slutliga förslagen till arbetsplan för en vidare = Tillämpning av alldebatt? Varför skall remisstiden vara så kort som mellan tre och fyra Männa prisregleveckor när det kanske behövts ett par månader för att man skall kunna få ”ingslagen fram den information som behövs, för att man skall kunna uppnå det breda samråd och tillämpa den närdemokrati som herr Wictorsson anser att det är kommunernas skyldighet att ta med i bilden i sådana här fall? Herr Wictorsson beskrev vidare mycket utförligt hur det här ärendet har handlagts, och det intressanta var att man, genom en rad enskilda människors och organisationers initiativ, i den här frågan har fått en allsidig debatt. Men de initiativen från enskilda människor och grupper har inte påverkat myndigheternas ställningstaganden!

Och då måste vi komma till någon slutsats. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna har i framläggandet av sina synpunkter helt avgränsat sig till arbetsplanen för Nynäsvägen utan tagit in mer generella tankegångar i sina skrivningar. Det gör att det här ärendet får en principiell innebörd. Vi kan alltså konstatera att det inte är bra är som det är — det är tydligen alla överens om. Vad som skiljer oss åt är om vi vill markera i skrift riktningen inför framtiden, och det är på den punkten som reservanterna går ett steg längre än utskottsmajoriteten.
Sedan de under punkten ”Arbetsplan för Nynäsvägen, Fållan” anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Tillämpning av allmänna prisregleringslagen”.

Herr talman! Det finns ett försonande drag i detta ärende, och det försonande draget är den öppenhet med vilken finansminister Sträng deklarerar att han efter eget skön satt sig över vad regeringen, han själv och riksdagen uttalat. Det förekom i denna kammare den 28 februari i år en debatt mellan herrar Bohman och Sträng — den finns refererad på s. 190 i betänkandet. Herr Bohman erinrade om att herr Sträng, när prisregleringslagen tillkom 1956, framhöll att prisreglering självfallet inte fick tillgripas i onödan utan bara då det befanns oundgängligen nödvändigt. Enbart en stegring av jordbrukspriserna i producentledet, 85 hade han framhållit, ”som håller sig inom de gränser vilka dragits upp av statsmakterna i samband med jordbruksregleringen kan givetvis icke åberopas som grund för en tillämpning av prisregleringslagen”. Men i december i fjol var det just detta herr Sträng åberopade. Herr Sträng svarade denna dag att det hade runnit mycket vatten under broarna sedan han skrev under den proposition som åberopades, att man hade sett sakfrågan som den väsentliga och att man inte tyckte att botaniserandet i kriterier från 1956 som hade sin naturliga bakgrund lönade sig så mycket när det gällde ställningstaganden i dag. Herr Bohman återkom och sade att han tyckte att detta var en allvarlig sak. Herr Sträng återkom också och sade att han från sina praktiska utgångspunkter hade den uppfattningen att det var rimligt att här tillämpa prisregleringslagen. Detta var alltså ett klart och uppriktigt erkännande. Detta erkännande gjordes av herr Sträng, som i en berömd debatt i gamla första kammaren den 27 maj 1970 kraftigt deklarerade — det finns på s. 138 i protokollet — att det var lagens anda och mening som skulle vara rättesnöret för handlingarna. Själv satte han sig enligt mångas mening över denna lags anda och mening några månader senare, då det första prisstoppet infördes. Nu har han än mer flagrant satt sig över vad som uttalades i motiven. Inom parentes sagt tycks det, herr talman, vara så att ett prisstopp hör valåren till. Någon har rent av föreslagit att prisstoppet skall inskrivas i vallagen. Det kanske är något att fundera på för framtida bruk. Men saken blir värre än så. Den 6 april i år sade statsrådet Lidbom — s. 38 i protokollet — i denna kammare följande: ”Det är dock tradition i svensk lagstiftning att lagen skall tolkas med ledning av vad regering och riksdag har sagt om hur den skall tolkas. Det återfinner man, när det gäller regeringens uttalanden, i propositionen under rubriken Föredragande statsrådet. Det återfinner man, när det gäller riksdagen, i utskottets betänkande under rubriken Utskottet.” Detta kraftiga uttalande om traditionen i svensk lagstiftning hade inte hindrat att herr Lidbom några månader dessförinnan, den 21 december, var ett av de fyra statsråd som deltog i den konselj som utfärdade prisstoppet. Hade herr Lidboms uttalande av den 6 april av mig kunnat förutses under mars månad, hade jag sällat herr Lidbom till de statsråd, mot vilka anmärkning riktats. Han har nämligen uppenbarligen mot bättre vetande varit med om att sätta denna lag i kraft i ett läge då den inte skulle ha satts i kraft. Herr Bohman fann denna situation allvarlig. Jag skulle vilja säga att det är djupt beklämmande att regeringsledamöter, vilkas uppriktiga vilja att följa lag och förordning ingen ifrågasätter, med sådan cynism öppet sätter sig över vad som är klart uttalat och stadgat. Det är djupt beklämmande. Det enda motiv som åberopas är egentligen att det passar. Det är knappast i enlighet med lagens anda och mening, för att citera 1970 års debatt. Det är knappast att följa traditionen i svensk lagstiftning, för att citera statsrådet Lidbom i april. Herr talman! Jag ber att få yrka att utskottets anmälan i förevarande del läggs till handlingarna med gillande av vad som anförts i reservationen Jav herr Werner i Malmö och mig.

Nr 74 Herr talman! Under punkten J i detta betänkande framför moderata ä : EE : a z Torsdagen den samlingspartiets företrädare i konstitutionsutskottet såsom herr Hernelius 26 april 1973 nyss har framhållit yrkande om anmärkning mot två av statsråden — finansministern och handelsministern. Motivet för detta är införandet av det partiella prisstoppet från den 1 januari 1973. Regeringens beslut om införande av det partiella prisstoppet på ning m.m. livsmedel godkändes av riksdagen den 2 februari i år med övervägande majoritet: 262 röster mot 37. Moderaterna vill nu av konstitutionella skäl — Tillämpning av allrikta anmärkning mot regeringen för ett beslut som redan godkänts av männa prisregleriksdagen. De 37 nejrösterna i februari gavs till förmån för en = Yingslagen moderatreservation, där det sades att det var tveksamt om ett fullföljande av jordbruksavtalet, med en prishöjning med drygt 1 procent på priserna inom dagligvaruhandeln som följd, kunde anses fylla de krav som i prisregleringslagen uppställts för dess tillämpning, nämligen att fara hade uppkommit för en allmän stegring av det allmänna prisläget inom riket. Mot denna bakgrund ansågs kungörelsen om det partiella prisstoppet utfärdad på juridiskt och politiskt bräcklig grund. Moderatreservanterna ville dock, trots den redovisade tveksamheten, inte motsätta sig Kungl. Maj:ts förordnande om tillämpning av den allmänna prisregleringslagen utan biträdde detta till en del. Prisreglerande åtgärder av tillfällig karaktär kunde nämligen i vissa lägen ge rådrum för att överväga andra åtgärder som kunde komma i fråga för att hålla tillbaka prisstegringar. Det som i februari varit tveksamt och vilade på bräcklig grund men som moderaterna ändå till en del biträdde förvandlas nu i april till en stor konstitutionell fråga, där man anser sig kunna komma med krav på anmärkning mot sittande statsråd. Jag har funderat på vad som kan ha åstadkommit denna sinnesförändring under de här tre månaderna. Är det de förbättrade opinionssiffrorna som gett er råg i ryggen för att ytterligare söka profilera er politik, eller vad är det som har hänt? Man får lätt känslan av att ni drivs av ett behov av ytterligare profilering, om man sätter den aktuella reservationen i samband med det ärende som vi har att behandla senare i dag, nämligen förslaget om utvidgning av möjligheterna att använda prisreglering som ett instrument i stabiliseringspolitiken. Även detta förslag går ni emot i finansutskottet. Den logiska slutsatsen av dessa ställningstaganden måste bli att vid en eventuell seger för de borgerliga partierna i valet i september kommer ni i moderata samlingspartiet såsom en förutsättning för ert deltagande i en borgerlig regering att uppställa krav på slopande av prisstopp på vissa livsmedel. Det är ett värdefullt besked som vi på det viset i dag får från moderata samlingspartiet: med en borgerlig regering kommer prisstoppet på vissa baslivsmedel att slopas. KU:s majoritet har konstaterat, på samma sätt som riksdagen gjort i februari, att det partiella prisstoppet på livsmedel faller inom ramen för den gällande prisregleringslagen. Skälen för prisstoppet är ju inte, såsom moderaterna påstår i sin reservation, höjningarna till följd av jordbruksavtalets kompensation till lantbrukarna, eftersom dessa höjningar samtidigt kompenserats av skattemedel via budgeten. I stället har skälet varit risken för de prisstegringar som förelåg i övrigt, särskilt från mellanleden. Vill 87 man — som regeringen och större delen av riksdagen — garantera att skattesubventionerna på livsmedel verkligen kommer konsumenterna, barnfamiljerna och låginkomsttagarna oförändrat till godo, är det tämligen naturligt att man vill se till att en sådan åtgärd inte utnyttjas för prishöjningar av andra orsaker. Så handlar en klok regering och en klok riksdag. Åtgärderna har utan tvivel haft effekt.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

Herr talman! Jag tycker nog att några av de socialdemokratiska talarna i dagens debatt har börjat få alldeles onödiga skräckvisioner. Det är faktiskt så att ett val avgörs valdagen, och det finns inga profetior som är gångbara i dag. Jag säger det med anledning av herr Johanssons i Trollhättan försök att insinuera att det amerikanska systemet i fråga om ämbeten skulle tillämpas i händelse av att det blir en borgerlig regering. Det har såvitt jag vet ingen ansvarig politiker, ingen ansvarig debattör någonsin yrkat på eller ens ifrågasatt. Jag säger det med anledning av att herr Wictorsson nu börjar få skräckvisioner av hur det skall bli med priserna om en borgerlig regering träder till — skräckvisioner som förefaller mig mer höra hemma under den regim som vi har för ögonblicket. Sedan måste jag faktiskt upplysa herr Wictorsson om att en sak är att införa ett prisstopp, en annan sak är att upphäva detsamma när det väl har införts. Vad voteringen gällde i det av herr Wictorsson åberopade fallet var att upphäva ett prisstopp när det väl hade införts, när hela den administrativa apparaten hade satts i gång, när dispositioner var vidtagna i olika led inom produktion och handel etc. Det går inte att jämföra de två sakerna. Vad vår anmärkning nu gäller är att regeringen fattade sitt beslut den 21 december utan lagligt underlag. Och man åberopade därvid stegringen av jordbrukspriserna i producentledet, trots att det i propositionen står att detta skäl icke kan åberopas som grund för en tillämpning av prisregleringslagen.
Sedan samtliga under punkten ”Tillämpning av allmänna prisregleringslagen” anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Exportkreditgarantier till Chile”.
Sedan samtliga under det allmänna avsnittet i detta betänkande anmälda talare nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera ”Diarieföring av vissa skatteärenden” och ”Befrielse från aktievinstbeskattning”.
Herr talman! Den 23 november ägde i denna kammare rum en interpellationsdebatt. En ledamot av kammaren, herr Takman, hade frågat om importen till Sverige av koppar från Chile och om regeringens hållning i det sammanhanget. Herr Wickman meddelade i sitt svar att svenska staten inte kunde träda in som köpare av denna koppar och att Nr 74 det inte heller fanns några civileller folkrättsliga möjligheter för Torsdagen den regeringen att blanda sig i frågan. Men, tillade herr Wickman i ett senare 26 april 1973 debattinlägg, man skulle överväga exportkreditgarantier till Chile. Nu var dessa konsumerade för Chiles del — detta återges på s. 26 i betänkandet Granskning av stats — och därför krävdes speciella insatser. De skulle tekniskt ha den formen rådens ämbetsutövatt de risker som är förknippade med fortsatt garantigivning belastar "EM. Mm. biståndsanslaget. Herr Wickman sade vidare: ”Det är på den grunden som jag i dag på regeringens vägnar kan utfästa ett stöd till Chile för en import av storleksordningen 100 miljoner kronor.” Observera det magistrala tonfallet — det är ”jag” som utlovar. Regeringen konfirmerade den 8 december löftet från denna talarstol. Ja, man gör ju den reflexionen att Sverige måtte vara ett mycket rikt land, eftersom 100 miljoner kronor utlovas så att säga direkt. Man frågar sig också vad grunden var för detta löfte. Vad var anledningen till att herr Wickman åberopade biståndsanslaget? Det märkliga är att i biståndspropositionen för i år fanns det inte ett ord om Chile. Det fanrs inte heller någonting i utskottsbetänkandet. Vad som fanns var en summa på ett bidrag på ca 25 miljoner i fjol och 30 miljoner i år, s.k. indikativa belopp. I övrigt står ingenting omnämnt om denna kredit på 100 miljoner. Var kommer dessa pengar ifrån? Om de skall belasta biståndsanslaget, är de då inte ens värda att omnämnas i en proposition eller i ett utskottsbetänkande som gäller biståndet? Skall man spara ett omnämnande till den dag när garantin måste tas i anspråk? Det är i så fall en ganska dålig bokföring. Trots att Chiles ekonomi är som den är, och Chiles valuta är i ett mycket bekymmersamt läge, är dock Chile som det framhölls i går knappast berättigat till att vara ett biståndsland i egentlig mening, eftersom landets tillgångar i övrigt är så stora. Det är inte meningen att bistånd skall ges till följd av direkt vanskötsel av ekonomin. Men det är en annan sak som jag inte skall gå in på här. Det är här fråga om en anmärkning mot chefen för utrikesdepartementet, statsrådet Wickman, och chefen för handelsdepartementet, statsrådet Feldt. Jag yrkar på att utskottets anmälan i denna del läggs till handlingarna med tillägg av innehållet i reservationen K.

Herr talman! Den här reservationen bygger på uppfattningen att regeringen har gjort ett avsteg från de principer som fastlagts i riksdagen när det gäller exportkrediter. Dessa principer innebär att vid export av betydelse för u-ländernas ekonomiska utveckling kan exportkrediter lämnas på särskilt gynnsamma villkor. Om exportkreditnämnden hade bifallit alla ansökningar som förelåg vid tillfället skulle det ha blivit en viss anhopning av kreditgarantier till Chile jämfört med till andra länder. Det kunde kanske inbjuda till en viss tveksamhet hos nämnden, men den gick inte på direkt avslag. Hade gällande principer givit ett klart utslag i negativ riktning, hade det inte funnits något skäl till att avvakta med beslutet. Då hade det inte funnits skäl att först underställa regeringen det hela. Om man läser reservationen, finner man att det är agerandet hos exportkreditnämnden som reservanterna åberopar som skäl 89 för att regeringens beslut skulle stå i strid med de principer som fastlagts i riksdagen. Några andra försök att dokumentera att beslutet inte överensstämmer med riktlinjerna görs inte. Jag fann att herr Hernelius föredragning bara var — ursäkta uttrycket — löst prat. Han ondgjorde sig över att herr Wickman uttryckt sig i magistrala tonfall och filosoferade litet allmänt kring det. Följaktligen kan man förstå, att moderaterna kom att stå helt isolerade i sin uppfattning i utskottet. Jag hemställer att reservationen K läggs med ogillande till handlingarna.
Herr talman! Herr Bergqvist kallade min argumentering för löst prat. Det kan han naturligtvis göra. Det är han i sin fulla rätt att göra. Jag känner mig inte heller träffad, eftersom min argumentering bygger på herr Krister Wickmans anförande, Det lösa pratet är i så fall hans och inte mitt. Det som jag anförde är faktiskt kärnpunkten i anmärkningen. Det hade varit intressant om herr Bergqvist med ett enda ord hade motiverat varför denna exportkreditgaranti icke fanns med i biståndspropositionen när biståndsanslagen åberopas i herr Wickmans anförande.
Herr talman! I debatten i riksdagen den 23 november talade herr Wickman om att regeringen avsåg att göra vissa saker för att stödja Chile. Jag tolkar detta som om det hade föregått allmän beredning och att konseljbeslutet skulle komma senare. I ett senare inlägg klargör herr Wickman ytterligare att regeringen har för avsikt att fastlägga ett visst konseljbeslut. Det är väl inte något märkligt att regeringens talesman på detta sätt talar om vad som kan komma att ske i ett konseljbeslut. Herr Hernelius talade enligt min uppfattning löst, därför att han inte hade någon klar distinktion i sin framställning. Han talade om krediter som skulle gå förlorade. Han talade om de 100 miljonerna som om det vore svenska staten som lånade ut dem. Men det är fråga om garantiutfästelser. I den mån det skulle bli fråga omförluster kommer det att bli aktuellt att redovisa dessa för riksdagen. Men det är inte säkert att detta över huvud taget kommer att innebära några förluster eller någon belastning på biståndsanslagen. I så fall kommer det inte heller att behövas någon redovisning.
Herr talman! Får jag säga herr Bergqvist att borgensåtaganden av detta slag brukar redovisas. Det vore märkligt annars och det vore en mycket dålig bokföring. Jag upprepar detta. Av den riksdagsdebatt som åberopades framgår det alldeles klart att regeringen icke med avsteg från gängse civilrättsliga och folkrättsliga principer kunde räcka ut en hjälpande hand i Västerås i fråga om kopparlasten. Men man ville ordna på annat sätt och lovade då ståtligt och snabbt i svenska folkets namn ett borgensåtagande på 100 miljoner kronor. Det är de höga talens politik.
Herr talman! Jag vill konstatera att man med en moderat politik inte Torsdagen den säger att det skulle vara omöjligt att göra sådana här utfästelser. Tvärtom 26 april 1973 tar man ett konkret exempel och säger att om det varit fråga om naturkatastrof av typ Bangladesh, skulle man mycket väl kunna tänka sig — Oranskning av stats att det vore ett ömmande fall som kunde motivera en handling av detta rådens ämbetsutövslaget. Det skulle inte ha föranlett någon anmärkning. ning m.m. Men vad är det som säger att inte Chile är ett ömmande fall, ett land Exportkreditga som utsätts för ekonomisk krigföring av mycket starka makter. Om man lyckas med denna krigföring leder det till svårigheter och social nöd för människorna. Om man kan säga att det ena gången är ett ömmande fall men inte när det gäller Chile, är detta snarast ett uttryck för att moderaterna har en betydande okänslighet för social nöd i u-länderna och inför dessa länders sociala och nationella frigörelsekamp.
Herr talman! Jag kan lugna herr Bergqvist med att vi känner varmt för nödsituationer och för nödställda människor i världen. Vi känner varmt för alla som drabbas av naturkatastrofer och tvekar inte att vara med om bidrag till dem. Det skulle bara fattas annat. Däremot kanske vi — här ligger en skillnad mellan moderaterna och herr Bergqvists parti — känner mindre starkt när det gäller att vara med och hela vad som kan uppfattas vara följder av en socialistisk ekonomi. Vi tror att Sverige förlyfter sig på uppgiften, om man inte bara skall klara socialismen i Sverige utan också klara socialismen utomlands.
Herr talman! Det var ett klargörande inlägg. Det är klart att om herr Hernelius anser att regimen Allende är en olycka för landet, kan han komma till den uppfattningen att den här kreditgarantigivningen inte är av betydelse för framåtskridandet i Chile. Enligt de riktlinjer som utfärdats gäller för garantigivningen att exporten skall vara av betydelse för u-landets ekonomiska och sociala framåtskridande. I så fall är det mera fråga om moderaternas allmänt konservativa syn på u-ländernas nationella och sociala frigörelse än en konstitutionell fråga.
Herr talman! Jag har ju aldrig förut mött någon som jämfört naturkatastrofer med en politisk händelseutveckling. Har herr Bergqvist inte tidigare, i utskottet, förstått att jag inte är beredd att dra den parallellen, så förstår han väl inte det nu heller, men jag vill ändå till kammaren i övrigt säga att så är förhållandet. Här är det Sverige som riskerar ett stort åtagande. Det sker i det nit som uppstått när man inte kunde göra vad som begärdes av interpellanten herr Takman. Då valde man i stället en annan väg, den nu beträdda.
Sedan de under punkten ”Exportkreditgarantier till Chile” anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Prägling av guldmynt”.
Sedan de under punkten ”Kungl. Maj:ts praxis i naturalisationsärenden” anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t”.

Herr talman! Om detta ärende skall jag fatta mig mycket kort. Jag rekommenderar kammaren att studera handlingarna. I dem kan man konstatera att detta visserligen är en liten fråga, men det är dock en fråga om en försummelse, en underlåtenhet att anpassa lagstiftningen efter en situation som inträtt genom annan lagstiftning. Jag ber rent allmänt under hänvisning till vad som anförts i reservationen att få yrka att utskottet lägger anmälan till handlingarna med gillande av vad som anförts i reservationen L av herrar Werner i Malmö och Wijkman.

Herr talman! Under punkten L i konstitutionsutskottets betänkande nr 20 finns en reservation av utskottets moderata ledamöter, herrar Werner och Wijkman. Reservationen är föranledd av att ett bolag i Stockholm, som till myntoch justeringsverket inlämnat ett parti guld med anhållan om att få prägla detta till guldmynt, har förvägrats detta. Denna anhållan inlämnades den 27 december 1971 med stöd av 1873 års myntlag. 1873 års lag ersattes den 1 januari 1972 av en ny lag varigenom 1873 års lag upphävdes. Någon motsvarighet till 9 § i 1873 års lag om rätt för enskild att hos rikets myntverk inlämna guld för myntning återfinnes inte i den nya lagen. När guldpartiet inlämnades till myntverket gällde alltså 1873 års lag, men när Kungl. Maj:t avgjorde ärendet gällde den nya lagen. Beslutet överklagades, men besvären lämnades utan bifall.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
Sedan samtliga under punkten ”Prägling av guldmynt” anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Befrielse från religionsundervisning”.

Herr talman! Frågan om befrielse från grundskolans religionsunder visning aktualiserades i fjol.

Ärendet upptogs också till behandling och kommissionen infordrade yttrande av den svenska regeringen. Församlingen hänvisade bl.a. till tilläggsprotokollet av den 20 mars 1952 beträffande konventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 2, som ratificerades av Sverige påföljande år. Där heter det bl.a. att staten skall respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. I en reservation till artikeln har Sverige förklarat, med hänsyn till den objektiva undervisning som vi menar oss bedriva, att befrielse endast kan beviljas barn som tillhör samfund med annan trosbekännelse än svenska kyrkans. I den andan tolkas också skollagens 27 §. Utöver de möjligheter till befrielse från religionsundervisning som 27 § skollagen ger har regeringen också beviljat befrielse i s.k. administrativ ordning för enskilda elever. I fjol var utskottsmajoriteten rörande enig om att S:t Martins församling inte själv kunde få svara för religionsundervisning av sina barn eftersom församlingen inte hade en från svenska kyrkan avvikande trosbekännelse. Några av oss i utskottet tyckte att religionsfriheten, som vi sätter så högt och som i en senare utredning — beträffande kyrka och stat — har fått en sådan framträdande plats, den borde man kunna slå mera vakt om i de här frågorna. Religionsfriheten borde bättre kunna komma till uttryck så att befrielse just i s.k. administrativ ordning hade kunnat medges i detta fall. Vi fick inte gehör hos utskottsmajoriteten. Den slöt enigt upp kring regeringens avslag och menade att Kungl. Maj:t handlat helt korrekt. Innan Europarådets kommission avgjort ärendet vände emellertid regeringen och biföll församlingens anhållan. Jag vill betona att församlingen inte förnyade sin anhållan utan det var den ursprungliga som regeringen biföll. Den gav alltså befrielse just i administrativ ordning, som vi hade förespråkat i fjol. Nu tycker utskottsmajoriteten att regeringen handlat korrekt igen trots att den gått stick i stäv mot tidigare beundrade beslut. Ett följsammare konstitutionsutskott, herr talman, får man verkligen söka efter. Det borde väl vara någon ordning på Kungl. Maj:ts praxis i dessa frågor. Att ändra praxis tid efter annan kan vara motiverat men att ändra praxis mitt i behandlingen av ett och samma ärende måste ge ett högst förvirrande intryck. Herr talman! Med hänsyn till att regeringen nu börjat tillämpa den praxis som vi förordade i fjol har vi inte funnit anledning till något yrkande, men vi tycker ändå att det är värt att påtala regeringens virrighet i ett särskilt yttrande.

Herr talman! Som herr Werner i Malmö framhållit har det sedan fjolårets dechargegranskning i konstitutionsutskottet, då detta ärende också var uppe till behandling, inträtt en ny situation. Regeringen tog med sitt beslut av den 28 december 1972 ny ställning till frågan om befrielse från religionskunskapsundervisning för elever som tillhör S:t Martins församling av den luthersk-evangeliska kyrkan. Beslutet innebar att eleverna efter begäran från föräldrarna finge befrias från att delta i undervisningen i religionskunskap. Regeringens beslut var enligt min mening helt riktigt och borde ha fattats redan ett år tidigare. Sverige har för det första undertecknat konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där artikel 2 har följande lydelse: ”Ingen må förvägras rätten till undervisning.

För det andra har Sverige undertecknat UNESCO-konventionen av 1960, där man framhåller som väsentligt att föräldrarnas frihet att tillförsäkra sina barn en religiös och moralisk uppfostran i överensstämmelse med föräldrarnas egen övertygelse respekteras. För det tredje heter det i vår skollags 27§ bl.a. att elev på föräldrarnas begäran skall befrias från deltagande i undervisning i religionskunskap, om eleven tillhör trossamfund som fått Konungens tillstånd att i skolans ställe ombesörja religionsundervisning. Detta är förvisso en grannlaga och ömtålig fråga. Det gäller en avvägning mellan å ena sidan föräldrarnas rätt att bestämma över den religiösa och moraliska uppfostran som deras barn skall erhålla — en rätt som jag menar i möjligaste mån måste tillgodoses — och å andra sidan den undervisning som skall lämnas enligt lgr 69, vilken undervisning skall vara objektiv, dvs. saklig och allsidig. Vad som särskilt komplicerar frågan är den integrerade undervisning som införts i de olika orienteringsämnena, som gör det svårare att bryta ut religionskunskapen. Själv anser jag att kristendomskunskapen skall vara så saklig och byggd på kristendomens urkund, Bibeln, att alla elever kan ta del av densamma. Jag har flera gånger betonat att jag tror det vore olyckligt, om man i större utsträckning tog bort elever från detta ämne för att upprätta alternativa skolor. Konsekvensen härav skulle kanske — som utbildningsministern nyligen framhöll — bli den att religionskunskapen bleve kvar som inslag i undervisningen i ämnen som historia och samhällskunskap. Jag håller med om att detta vore en stor förlust för den enskilde, för skolan, för de kristna samfunden och för samhället som helhet. Det bör vara angeläget för skolöverstyrelsen och för utbildningsdepar tementet att de beslut vi fattat i riksdagen om skolans målsättning och läroplaner följs upp både vad gäller lärarnas undervisning och beträffande de läroböcker och hjälpmedel som används i denna. Det är i allas intresse — framför allt de ungas — att så sker. Alla som från skolan går ut i livet skall medföra en fond av kunskap just på detta område. Jag har, herr talman, i anslutning till denna fråga velat göra dessa reflexioner men har inget yrkande.

Herr talman! Det är klart att man skulle kunna tala ganska länge om den här frågan, men jag skall bemöda mig att fatta mig kort i den här timman strax före votering och paus. Grundvalen för undervisningen i religionskunskap i grundskolan och även i gymnasieskolan är att den skall vara objektiv, dvs. allsidig och saklig, vilket också herr Nelander har berört. Det skall därigenom vara möjligt för alla barn och ungdomar, oavsett vilken trosuppfattning som kan finnas i deras hem, att delta i denna undervisning. De närmaste principerna framgår av utbildningsministerns svar på herr Zachrissons interpellation i det ämnet den 20 mars detta år. Antalet ansökningar om befrielse från deltagande i religionskunskapsundervisning har varit granska begränsat. När ansökan från S:t Martins församling kom in bedömdes den därför på vanligt sätt av regeringen, och det blev avslag. Det visade sig emellertid att församlingen fäste mycket stort avseende vid möjligheterna till befrielse, och från regeringens sida har man inte ansett att frågan om utformningen av religionskunskapsämnet eller reglerna för befrielse skall tolkas av en internationell domstol. Av den anledningen ändrade man, som herr Werner i Malmö berörde, sin inställning och gav bifall till församlingens framställning. Nu tyckte herr Werner att det här gick stick i stäv mot det tidigare beslutet. Ja, det gör det naturligtvis. Man har återtagit ett beslut som man har fattat tidigare. Men det är väl ganska förmätet att överlämna avgörandet av en sådan här fråga till ett internationellt forum. Och eftersom det var en så liten församling — det finns ju en enda församling i Sverige, nämligen här i Stockholm, och den består, om jag är rätt underrättad, av 13—15 medlemmar och ärendet berör 4 å 5 barn — frågar jag: Är det angeläget att låta en internationell domstol pröva och avgöra ett sådant ärende? Det tycker jag inte. Herr Werner menade att regeringens handlande har gjort ett förvirrat intryck. Jag anser att den har handlat rätt. Jag hoppas att jag är siste talare i den här dechargedebatten, och jag hemställer, herr talman, att kammaren med gillande till alla delar måtte lägga konstitutionsutskottets betänkande nr 20 till handlingarna.
Herr talman! Herr Mossberg säger att regeringen inte ville att det här ärendet skulle avgöras av Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, men det är just jämnt vad den ville. Den anför nämligen att ”det är — i beaktande av hur komplext ärendet är — skäligt att Kommissionen grundar sina slutsatser på en ingående undersökning av vad som talar för och emot i fallet”. Det var förvisso regeringens mening — ända tills den ändrade mening. Jag tycker inte att man skall ta in ett resonemang om huruvida vår undervisning bedrives objektivt eller ej, utan här är det fråga om Kungl. Maj:ts praxis. Klart och tydligt är att i fjor tog regeringen en ställning som konstitutionsutskottet uppskattade — i synnerhet dess ordförande, som då sade att regeringen här har följt de linjer som har dragits upp av riksdagsmajoriteten. Han tillade: ”Därmed faller alla konstitutionella anmärkningar.” Han fortsatte sedan med att säga att ”för min del anser jag att det beslut som har fattats” — alltså regeringens avslag på församlingens ansökan — ”står i överensstämmelse även med de konventioner som vi har undertecknat”. Nu har alltså regeringen tagit en helt annan ställning. Står då den ställningen också i överensstämmelse med utskottsmajoritetens beslut och de internationella konventionerna? Jag menar att någon ordning och reda får det väl vara. Vi diskuterar huruvida regeringen här har haft en enhetlig praxis, och det kan jag då inte finna. Det är inte särskilt tillfredsställande att konstitutionsutskottet sluter upp ena året på den ena sidan och andra året på den andra; utskottet skall ju vara en kontrollinstans.

Herr talman! De enskilda medborgarnas krav att få leva i trygghet och att inte utsättas för våld eller berövas sin egendom förutsätter ömsesidig hänsyn medborgarna emellan. Vissa regler för samlevnaden måste respekteras. I den gemensamma välfärdens intresse krävs också att var och en efter förmåga lojalt bidrar ekonomiskt till samhällets utgifter och respekterar allmän egendom. Vi får likväl konstatera att såväl i gångna tider som i nutiden många människor inte förmår följa de uppställda normerna. Orsakerna till att så många bryter mot regelsystemet kan inte fångas in i enkla förklaringar. Våra kunskaper om brottslighetens orsaker är ofullständiga. Säkert är bara att brottsligheten i vårt land liksom i de flesta andra länder är ett stort samhällsproblem, som skapar svårigheter och lidanden för den enskilde och förorsakar samhället stora kostnader. Det är därför en betydelsefull uppgift för statsmakterna att vidta alla åtgärder som kan medverka till att förebygga och förhindra brott. Den förebyggande verksamheten måste bedrivas på bred front och förutsätter medverkan även av de enskilda medborgarna. Främst måste den inriktas på att skapa sådana förutsättningar för den enskilde att han kan uppleva sig som delaktig i samhällsgemenskapen och göra honom beredd att inte bara utnyttja samhällets tjänster utan även solidariskt underordna sig krav på lojalitet och hänsynstagande mot andra medborgare. Även om våra kunskaper om brottslighetens orsaker är ofullständiga, vet vi att arbetslöshet, dålig bostadsmiljö, fattigdom, social och kulturell isolering utgör grogrund för kriminalitet. Endast ett fortsatt socialt reformarbete 109 kan leda till att kriminalitetsskapande faktorer av nu angivet slag undanröjs. Den förebyggande verksamheten åvilar i detta avseende i första hand samhällets sociala stödoch vårdorgan. Det är dock angeläget att en samordning sker av samhällets insatser för att förebygga brottslighet. Jag har i detta syfte uppdragit åt en särskild sakkunnig att framlägga förslag till ett centralt brottsförebyggande råd. Den sakkunniga har i dagarna lämnat sitt förslag, och det är min förhoppning att ett sådant råd inom kort skall kunna tillsättas. I kampen mot brottsligheten kan vi emellertid i dagsläget inte enbart nöja oss med förebyggande insatser. Samhället är också skyldigt att vidta direkta åtgärder för att förhindra och uppdaga lagöverträdelser och att upprätthålla den allmänna ordningen. Dessa uppgifter blir alltmera betydelsefulla, allteftersom den moderna samhällsutvecklingen leder till att medborgarnas möjligheter till inbördes social kontroll minskar, samtidigt som frestelsetrycket — framför allt på ungdomen — ökar. Brottsbekämpning i denna del är främst en uppgift för polis, åklagare och domstolar. Betydande anslag har under senare år tillförts polisväsendet, som därigenom fått mera personal och bättre utrustning. Verksamheten inom polisväsendet liksom rättsväsendets övriga organ har rationaliserats och effektiviserats på många sätt. Skärpta påföljder har genomförts i fråga om narkotikabrott, olaga vapeninnehav och dobbleri. Den kriminalpolitiska behandlingen av grova narkotikaförbrytare och andra som har dömts till långvarig anstaltsvistelse för grova brott har skärpts liksom samhällets möjligheter till ingripanden för att förebygga politiska våldsdåd. På grundval av brottskommissionens betänkande har riksdagen för en kort tid sedan förelagts förslag till fortsatta kraftiga åtgärder inom detta område, vilka bl.a. omfattar fortsatta stora förstärkningar av polisens personella resurser. Av avgörande betydelse för den effekt som de här relaterade åtgärderna kan väntas få är dock att de människor som begår brott blir omhändertagna på ett sådant sätt att de i framtiden kan anpassas till samhällsnyttiga medborgare och ges möjligheter till ett normalt liv. Det är därvid inte — som ibland görs gällande i den ytliga debatten — fråga om att göra anstaltslivet så behagligt som möjligt. Talet om humanisering av fångvården för kanske tankarna i den riktningen. Det är i stället fråga om att utnyttja anstaltstiden för att stärka de intagnas förutsättningar att klara sig i samhällslivet. Det är fråga om hjälp till självhjälp. Det är i dag tyvärr så att återfallsbrottsligheten har stor betydelse för den samlade kriminaliteten. Det är belysande att 50 procent av de intagna i fångvårdsanstalterna minst en gång tidigare suttit i fängelse och att 30 procent suttit i fängelse två eller flera gånger. Risken är stor för att dömda som inte kunnat inordnas i samhället kommer att bilda minoriteter vilkas normer och värderingar inte överensstämmer med dem som gäller för andra medborgare. Sådana minoriteter kan efter hand dra till sig andra som känner sig isolerade från samhällsgemenskapen. Svensk kriminalvård har sedan lång tid tillbaka åtnjutit internationellt anseende för framsynthet och progressivitet. Det kontinuerliga reformarbete som hittills bedrivits har bl.a. omfattat en snabb utbyggnad av frivården och betydande reformer inom anstaltsväsendet. Nr 75 Det förslag till riktlinjer för kriminalvårdens fortsatta utformning som Torsdagen den riksdagen nu skall ta ställning till kan delvis ses som ett fullföljande av 26 april 1973 tidigare reformer. Förslaget innebär emellertid inte bara att kriminal —— — — vården får betydligt ökade resurser i fråga om personal och medel. Det — Anslag till kri iminalvården, m.m. möjliggör också en samordning och systematisering av de insatser som för närvarande görs inom kriminalvården. Den samordning av anstaltsoch frivård som nu inleds kan väntas medföra ökad effektivitet för båda dessa verksamhetsgrenar och därmed en minskning av återfallsbrottsligheten. En ny anstaltsorganisation och en ändrad regional indelning ger möjlighet till mer differentierade åtgärder i hjälpande och stödjande riktning för dem som intagits i fångvårdsanstalt och underlättar övergången mellan anstaltsvård och frivård. Den ändrade regionala indelningen innebär också att kriminalvården i större utsträckning än hittills anpassas till den verksamhet som bedrivs av samhällets övriga vårdorgan. Såväl den öppna som den slutna vården får betydande resursökningar för sjukoch narkomanvård. Sammanlagda ger de åtgärder som här aviseras ett nytt och samlat grepp på kriminalvården som innebär ett nydaningsarbete inom detta vårdområde av mycket betydande slag. Formerna för arbetet inom kriminalvården har under senare år vållat en livlig offentlig debatt där många kritiska röster höjts. Från en sida har hävdats att man gått för långt i vad som kallas humaniserande riktning. Kriminalvården har beskyllts för slapphet och dalt med de intagna. Från andra håll har hävdats att tvånget i anstalterna verkat nedbrytande på de intagna. Det kan därför vara skäl att i detta sammanhang uttrycka tillfredsställelse över att detta stora reformförslag inom kriminalvården bygger på ett betänkande som utarbetats av representanter för riksdagens fyra största partier och att dessa därvid uppnått fullständig enighet. Det torde redan nu kunna konstateras att kriminalvårdsreformen kommer att beslutas i stor politisk enighet. Detta är av utomordentligt stor betydelse när reformen skall föras ut i praktisk tillämpning.

Samverkan mellan frivårdsorganisationen och lokalanstalterna ger på detta sätt underlag för en avsevärt förbättrad kontroll av hur skyddstillsynsdömda, villkorligt frigivna och på prov utskrivna följer de krav på en ordnad livsföring som förutsätts i brottsbalken. Därigenom kan frivården såväl hos allmänhet som hos rättsvårdande myndigheter skapa det förtroende för sin verksamhet som krävs för att göra den till ett alternativ till frihetsberövanden. Den sedan flera år påtagliga tendensen hos domstolarna att utnyttja skyddstillsyn i stället för fängelse kan därför väntas fortsätta. Även i fråga om den grövre kriminaliteten kan kravet på samhällsskydd beaktas på ett bättre sätt. De personer som gjort sig skyldiga till sådan kriminalitet samlas på de anstalter som har det bästa rymnings 111 skyddet. Genom en konsekvent differentiering skapas där förutsättningar för behandlingsformer som utformats med hänsynstagande till de intagnas bedömningsbara farlighet. De riktlinjer för kriminalvården som nu uppdras grundar sig på uppfattningar hos dem som teoretiskt och praktiskt sysslat med kriminalvårdens klientel. Vi vet att hittillsvarande metoder och åtgärder endast i ringa utsträckning gett tillfredsställande resultat. Våra kunskaper om effekten av de nya formerna är ofullständiga. Det är därför önskvärt med en uppföljning och utvärdering. Denna uppgift får ankomma på det centrala rådet för brottsbekämpning, i vilket kommer att ingå en särskild enhet för kriminologisk forskning. För den sociala verksamheten inom kriminalvården kommer tyngdpunkten att ligga på frivården, vars insatser sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt, dvs. i omedelbar anknytning till domen eller, om den åtalade så önskar, redan dessförinnan. Anstaltstiden får ses som en förberedelse för frigivningen, som får börja så snart den dömde kommit innanför anstaltsporten. Framför allt är det kriminalvårdstjänstemännens uppgift att ge sina klienter de råd och anvisningar som de behöver för att tillgodogöra sig det stöd och den hjälp som tillhandahålles av samhällets övriga vårdorgan. Förslaget tar klart avstånd från tanken att utöver frivården skapa en särskild vårdorganisation. Den dömde bör anpassas till det samhälle där han måste leva sedan kriminalvårdens befattning med honom har upphört. Genom att avskilja och isolera den brottslige från samhället kan man endast temporärt hindra honom att begå nya brott. En framgångsrik resocialisering förutsätter att den dömde får möjlighet att försörja sig med hederligt arbete, att han har en bostad och att han kan knyta normala sociala kontakter. Hans behov av fysisk och psykisk hälsovård måste tillgodoses på samma villkor som gäller för andra medborgare. Om han i stället stöts ut från samhällsgemenskapen är risken för fortsatt kriminalitet mycket stor. Det måste beaktas att fängelsetiden uppgår till i genomsnitt endast fyra månader, och sedan återvänder den dömde ut till oss andra i samhällslivet. Kriminalvården kan inte på egen hand klara de dömdas samhällsanpassning. Det krävs också förståelse och solidariska insatser från andra samhällsorgan och från de människor som finns i den dömdes omgivning, anhöriga, arbetskamrater och andra. Det har uttalats farhågor för att man inte skall kunna skapa en sådan solidaritet. Jag bedömer dock dessa farhågor som överdrivna. Vid remissbehandlingen av kriminalvårdsberedningens betänkande har tvärtom demonstrerats glädjande uppslutning kring de tankegångar som beredningen fört fram. Arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och Svenska kommunförbundet har behandlat förslagen i positiv anda. Speciellt glädjande är de erbjudanden om samarbete och medverkan som kommit från de två största arbetstagarorganisationerna. Arbetsgivarna har också sitt stora ansvar. Reglerna för anställning av dömda personer i statstjänst har nyligen översetts. Det är min förhoppning att de kommunala och privata arbetsgivarorganisationerna i motsvarande mån skall utfärda rekommen dationer till sina medlemmar. I de fall då man anfört betänkligheter finns anledning att förmoda att dessa i stor utsträckning beror på brist på information. Sociologiska undersökningar ger vid handen att insikten om Nr 75 vad modern kriminalvård kräver står i omvänd proportion till kunska Torsdagen den perna om hur kriminalvården verkligen fungerar i dag och om de 26 april 1973 människors problem som kommer i konflikt med regelsystemet. De reformer som här föreslås omfattar också en kraftig upprustning av kriminalvårdens informationsarbete. Resurser ges också för en intensifiering av den samrådsverksamhet som redan inletts mellan kriminalvården och andra sociala myndigheter såväl på riksplanet som på lokal nivå. Det är min förhoppning att allt detta skall medverka till att förståelse för de dömdas problem ökar. Man kan då förvänta en allmän uppslutning kring den kriminalvårdsreform som nu föreläggs riksdagen och som syftar till effektiva insatser mot återfallsbrottsligheten på grundval av den människosyn som av tradition varit utmärkande för svensk kriminalvård.

Herr talman! Jag befinner mig i den lika glädjande som ovanliga situationen att i allt väsentligt kunna instämma med herr justitieministern. Jag tycker också det är glädjande att det har blivit en så enig uppslutning kring den kriminalvårdsreform som vi nu skall behandla. Justitieministern inledde sitt anförande med några allmänna reflexioner och konstaterade att vår kunskap om brottslighetens orsaker är ofullständig. Det håller jag gärna med om. Man kunde önska att vi hade en mer inträngande forskning som något kunde belysa dessa frågor, även om den väl inte kan ge hela sanningen. Jag vill redan nu säga, herr talman, att det är glädjande att det centrala råd som så småningom skall tillsättas, enligt vad vi nu har fått höra, kommer att få till uppgift att planera forskningens insatser. Jag hoppas att det inte skall bli alltför stora begränsningar i de möjligheterna utan att rådet verkligen skall kunna initiera en forskning som belyser väsentliga områden som inte varit föremål för någon kriminalpolitisk forskning i detta land. Sedan sade justitieministern att man kunde konstatera att en grogrund för kriminalitet var en dålig start i tillvaron — arbetslöshet, dåliga bostadsförhållanden, en utarmad kulturell miljö och några andra sådana faktorer. Jag skall gärna hålla med om att personer med en dålig start i tillvaron självklart kan utgöra en riskgrupp som kan dras in i kriminalitet. I detta sammanhang finns det emellertid anledning understryka vad justitieministern också på sätt och vis var inne på, nämligen att det är väsentligt i ett samhälle att man bibehåller respekten för vissa normer och värderingar som är giltiga genom generationerna, som är giltiga för vår tid och som kommer att vara giltiga i fortsättningen. Men jag påstår att vi för närvarande upplever en normupplösning som har haft en negativ effekt när det gäller kriminalitetens utveckling. Det är i varje fall min tro. Jag menar att det är nödvändigt att vi upprätthåller respekten för de regler som har uppställts för människornas livsföring och för deras relationer till varandra. Också i det hänseendet har det brustit en del på senare tid. Vidare sade justitieministern att kriminalvården från vissa håll har beskyllts för slapphet. Det är riktigt. Det är också riktigt att kriminalvården från en annan synpunkt har beskyllts för att vara för sträng. 113 Enligt mitt sätt att se är det viktigt att vi försöker differentiera behandlingen av kriminalvårdsklientelet. Vi bör få humanast möjliga behandling för det stora flertalet av kriminalvårdsklientelet, men vi bör samtidigt få en effektiv och stram behandling av det grövre klientelet. Där har vi gått en bit på väg genom de regler som riksdagen beslöt om förra året och som justitieministern själv refererade till. Justitieministern sade att det här är ett stort reformförslag. Jag skall inte förringa värdet av denna kriminalvårdsreform. Men som jag ser det är det väsentliga i detta förslag att man nu får en ordentlig satsning på frivårdssidan — någonting som de borgerliga partierna i riksdagen faktiskt under många år har begärt — och en satsning på de personella resurserna för att ge övervakningsverksamheten ett mer reellt innehåll. Sedan är det självklart att dessa reformer, som innebär en integrering av frivården i anstaltsvården, är utomordentligt angelägna. Jag tror alltså att det på frivårdssidan kommer att visa sig att förslaget innebär ett stort steg i rätt riktning, även om man naturligtvis måste konstatera att de personella resurser som här anvisas väl inte får vara hela sanningen utan att man måste gå vidare på en utbyggnad under åren framöver. Jag kan, herr talman, konstatera att utskottet är enigt om de stora linjerna i förslaget, och vi har också accepterat den föreslagna omorganisationen av anstaltssystemet. Jag tror att alla delar den uppfattningen att det är skönt att det blir slut på byggandet av de stora anstalterna. Möjligen kan man hysa en viss tvekan när det gäller omorganisationen av kriminalvårdsregionerna.

Det är två angelägna synpunkter som i och för sig är oförenliga. Jag hoppas i alla fall att det nya förslaget till anstaltsorganisation ändå skall kunna göra en syntes av detta som kommer att visa sig fungera bra i praktiken. Vi har i utskottet behandlat en del motioner. En av dem har väckts av fröken Ljungberg m.fl., och det är som jag ser det en mycket intressant och väsentlig motion. Vi har med anledning därav i utskottet konstaterat att det i och för sig hade varit önskvärt att riksdagen samtidigt hade fått ta ställning till andra grundläggande frågor på kriminalpolitikens område och att vi hade fått en uppfattning om huruvida det går att klara det viktiga samarbetet mellan kriminalvården och social-, sjukoch hälsovården. Vi säger i betänkandet att det är angeläget att man försöker överbrygga de klyftor som på många håll otvivelaktigt finns mellan kriminalvården och andra samhälleliga stödoch vårdorgan. Egentligen hade det varit önskvärt att vi redan nu hade haft en uppfattning om på vilket sätt man skulle ha klarat detta. Vi har inte det, men vi har uttryckt ett önskemål om att denna fråga snarast måtte få en lösning. Det är förutsättningen för att intentionerna bakom reformen skall kunna förverkligas. Vi har också konstaterat att det hade varit önskvärt att vissa nödvändiga förändringar i brottsbalkens påföljdssystem och kanske förslaget till förändringar i behandlingslagen hade kunnat presenteras riksdagen samtidigt, så att vi hade kunnat ta ställning till detta i ett sammanhang. Man kan emellertid förstå att detta inte har varit möjligt, och vi har bedömt det så att vi ville ta ställning till reformen nu och att en avvaktan på de här andra förslagen skulle ha medfört ett alltför långt dröjsmål med beslut i ärendet. Därför har vi i utskottet ansett att vi nu skall ta ställning, även om man på ett sätt kan beklaga det. Utskottet har ansett det angeläget att uttala att reformer på kriminalvårdens område bör grundas på den målsättning för kriminalpolitiken som anges i brottsbalken. Vi framhåller ”att den ökade satsningen på frivårdssidan inte bör ses som ett uttryck för ett ändrat kriminalpolitiskt synsätt utan som ett försök att — i enlighet med tankegångarna bakom brottsbalkens nyanserade påföljdssystem — ge de icke frihetsberövande påföljderna ett materiellt innehåll som gör dem till fullödiga alternativ till övriga påföljder”, som vi har uttryckt det. Vi har understrukit att de uppdragna riktlinjerna, samtidigt som de innebär en prioritering av konkreta åtgärder syftande till att underlätta de straffades anpassning i samhället, också klart markerar de gränser för kriminalvårdens verksamhet som betingas av kraven på allmän laglydnad och samhällsskydd. Jag vet inte, herr talman, om jag i detta sammanhang skulle ställa en fråga till justitieministern. Man skall ju i allmänhet inte bry sig om tidningsnotiser därför att pressen sällan exakt återger vad som har anförts, men jag har ett tidningsurklipp från en debatt i Uppsala för ett tag sedan, där justitieministern deltog. Justitieministern undrar om man kanske skulle begagna uttrycket fånghålleri i stället för anstaltvistelse. Det må vara hänt. Kanske är det inte något att fästa sig vid, om man använder en formulering som var lånad från en intern. Justitieministern säger emellertid i referatet att han lägger tyngdpunkten på frivården. Han säger att han hoppas att det antal interner, som man måste hålla inlåsta endast av säkerhetsskäl, snart skall kunna minskas. Jag menar härmed att man inte skall ta så allvarligt på ett tidningsreferat. Men om justitieministern sagt detta, skulle det innebära, att han avvisar tanken på allmänprevention. Jag har emellertid förstått att så inte är fallet; det intrycket får man i varje fall inte när man läser justitieministerns anförande i statsverkspropositionen i den här delen. Men det kunde kanske vara intressant att få en liten kommentar. Vi konstaterar i utskottet att de ökade insatserna inom kriminalvården främst bör syfta till att förstärka frivården, men det får samtidigt inte leda till att anstaltsvården eftersättes. Vi menar att det är ofrånkomligt att en väsentlig del av kriminalvårdens klientel just med hänsyn till den allmänna laglydnaden och samhällsskyddet fortfarande måste underkastas någon form av institutionell kontroll. Personligen tror jag att reformen i praktiken inte kommer att medföra någon nämnvärd ytterligare förskjutning mot frivården. Ju grövre brottsligheten blir, desto mera belastat blir kriminalvårdsklientelet. Detta innebär i sig en begränsning av våra möjligheter att begagna de öppna vårdformerna. Jag tänkte sedan säga några ord om olika klientelgrupper. Moderata samlingspartiet har i en partimotion tagit upp frågan om rattfylleristerna, och utskottet säger med anledning av denna motion, att man så långt möjligt inom ramen för tillgängliga lokalanstaltsplatser bör eftersträva att straffverkställighet kan ske i närheten av hemorten. Vi menar att man i fortsättningen bör ägna uppmärksamhet åt denna fråga och att man vid det urval av anstalter som framdeles skall utnyttjas bör för korttidsklientelet och vid ställningstagandena för brottskommitténs förslag särskilt beakta dessa önskemål. När det gäller intagna kvinnor har ett enigt utskott uttalat att speciellt stora problem föreligger för dessa. Om vi i detta samhälle hittar områden, där det förekommer problem, finner vi nästan alltid att just kvinnorna har det allra värst. Så gäller faktiskt även inom kriminalvården — i varje fall inom den slutna vården. Vi har i utskottet menat, att det väl ändå borde vara tänkbart att man inrättar särskilda avdelningar för kvinnor på lokalanstalterna och att man kanske också skulle kunna utnyttja särskilda frigångshem som lokalanstalter för kvinnliga intagna. Vi förutsätter att denna fråga blir föremål för särskilda överväganden i den fortsatta planeringen. En sak som utskottet ägnat stor uppmärksamhet är placeringen av ungdomsklientelet. Vi har uttryckt det önskemålet att de erfarenheter som vi i dag har av utbildning, arbetsträning, medicinsk och psykoterapeutisk behandling på ungdomsanstalterna verkligen bör tillvaratas, och vi hoppas att de nuvarande ungdomsanstalterna i icke obetydlig utsträckning skall kunna användas som riksanstalter för sådana unga lagöverträdare, som av säkerhetsskäl eller av annan anledning inte lämpligen bör placeras på lokalanstalt. Innan jag går in på att kommentera reservationerna kanske jag får säga att vi i justitieutskottet inte har glömt bort frågan om ersättning åt övervakare. Tidigare har vi ägnat den frågan ett visst intresse. Vi har accepterat att ersättningen nu inte kan höjas utöver vad som föreslås, men vi menar att man ändå bör följa frågan med stor uppmärksamhet. Det är väsentligt att vi har en ersättning som verkligen kan locka ansvarskännande och kunniga övervakare, för det är en förutsättning för att frivården skall kunna fungera på ett effektivt sätt. Jag skulle sedan, herr talman, bara vilja säga några ord om ett par av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Reservationen 1 innebär att man bör åstadkomma en bättre överensstämmelse mellan brottsbalkens påföljdssystem och de sociala organens verkställighet. Justitieministern sade tidigare här, att dom till skyddstillsyn är en åtgärd som kommer att tillämpas i ökad omfattning. Då blir de synpunkter som jag har framfört i den här reservationen ännu mera betydelsefulla. Jag har nämligen påstått att i många fall där man dömer till skyddstillsyn med behandlingsföreskrift, innebär på vissa håll de sociala organens tillämpning av detta i praktiken, att brottsbalkens påföljder i detta hänseende urholkas. Det är en utveckling som ingen av oss kan vara tilltalad av. Jag menar att denna fråga bör ägnas en viss uppmärksamhet för att hejda den här utvecklingen. Den kriminologiska forskningen har jag redan varit inne på. Jag skulle i det sammanhanget bara vilja fråga statsrådet om man kan förutsätta att det centrala rådet får i uppdrag att planera också en forskning beträffande Nr 75 allmänpreventionens betydelse. Den spelar ändå en grundläggande roll Torsdagen den inom hela kriminalpolitiken. Man saknar ju helt sådan forskning i det här 26 april 1973 landet. Det skulle vara väsentligt att höra om justitieministern menar att — — — — det centrala rådet skulle kunna planera en dylik forskning. Anslag till kriminal I reservationen 5 har vi föreslagit att kriminalvårdsstyrelsen skall få vården, m.m. utvärdera kriminalvårdens verksamhet, och inte bara inom vissa begränsade sektorer som nu sker, utan över huvud taget åstadkomma en systematisk utvärdering av effekterna av de olika behandlingsformerna. Egentligen skulle man ju ha kunnat önska att en sådan utvärdering hade funnits när man nu skall ta ställning till kriminalvårdsreformen som ju mycket bygger på en uppfattning om vad de olika behandlingsformerna har för effekt. Någon sådan utvärdering finns inte. Det är angeläget att den kommer till stånd utan större tidsutdräkt. Till slut, herr talman, ett par ord om KRUM. Jag har reserverat mig mot att KRUM skall få anslag i fortsättningen. Det kan ju tyckas att ett belopp av 38 000 kronor är så litet att det inte är värt en mässa, men jag menar att det är en principiell fråga vad staten skall ge bidrag till. Jag påstår att KRUM bedriver en verksamhet som i långa stycken är i strid mot de riktlinjer som statsmakterna fastlägger för kriminalpolitiken. Det är ganska uppseendeväckande att statsmakterna då ger bidrag till en sådan verksamhet. Jag kan bara helt kort citera litet ur det målsättningsoch aktionsprogram för KRUM:s verksamhet som finns. Där står att KRUM skall arbeta för en analys och ett bekämpande av det klassamhälle som genom sina ojämna maktoch förmögenhetsförhållanden bidrar till att skapa grupper som är socialt, ekonomiskt och kulturellt utslagna. KRUM skall verka för avskaffande av fängelsestraff och andra tvångsmässiga frihetsberövanden. KRUM anser att samhällets kontrollpolitik är ett uttryck för det rådande klassamhället och ifrågasätter frihetsberövande som sanktionsform. KRUM avvisar både allmänpreventionen och individualpreventionen som grundval för fängelsestraff. KRUM avser att som ett led i opinionsbildningen arbeta för att fängelserna på fångarnas villkor skall öppnas för allmänheten, organisationer, myndigheter och massmedia. Utöver den traditionella opinionsbildningen bör aktioner komma till stånd i ökad utsträckning. KRUM skall kunna aktivt stödja stridsåtgärder samt i övrigt sprida vetskap om och stödja fångarnas kamp. KRUM-kansliet i Stockholm skall fungera som informationsoch agitationscentral. Jag skulle vilja fråga kammarens ledamöter om man verkligen kan tycka att en sådan verksamhet är i linje med det som detta anslag syftar till att främja, nämligen positiva kontakter mellan kriminalvårdsklientelet och personer utanför kriminalvården. Jag påstår att det är en verksamhet som direkt motverkar detta. syfte. Många intagna betackar sig för KRUM:s verksamhet, och fångvårdspersonalen bedömer att deras kontakter med de intagna avsevärt försämrats genom KRUM:s aktiviteter. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till reservationerna 1,

Herr talman! När vi i dag behandlar anslagen till kriminalvården tar vi ställning till en betydande reform av kriminalvårdens organisation. Det rör sig sålunda inte enbart om anslag för kommande budgetår, utan vi skall vidare ta ställning till principen för hur kriminalvården skall utformas för lång tid framåt. Inom kriminalvården har pågått ett successivt reformarbete. Det har inte varit stillastående. Man konstaterar att under senare tid har den kriminalpolitiska debatten varit högst påtagbar i vårt land. Samtidigt har planering för fortsatta reformer pågått inom olika kommittéer. För att skapa underlag för en helhetsbedömning och en samordning av förslag som framkommit av olika kommittéer tillsattes i oktober 1971 den s.k. kriminalvårdsberedningen. Det är med anledning av dess betänkande som justitieministern i samband med statsverkspropositionen också framlade förslag om vissa riktlinjer för den kommande kriminalvården. Man kan väl påstå att kriminalvårdsberedningens förslag i allt väsentligt var ett resultat av en enig utredning. Värdet av detta har understrukits i många sammanhang, och det vill jag också göra. De riktlinjer för det fortsatta reformarbetet inom kriminalvården som nu föreläggs riksdagen överensstämmer i allt väsentligt med beredningens förslag. Detta är motiv för att utskottet i allt väsentligt har lyckats skriva sig samman, och allt talar för att kvällens debatt kommer att bli en stillsam sådan. Jag vill nu gå in på några områden i det framlagda kriminalvårdsprogrammet, där jag finner väsentliga framsteg. Det måste anses tillfredsställande att förslag framkommit om en samlad bedömning av aktualiserade kriminalvårdsreformer. Vad såväl beredningen som statsrådet och utskottet vill understryka är att kriminalpolitiken har två uppgifter: dels att ge människorna skydd mot brott, dels att hjälpa dem som begått brott att anpassa sig till samhällets gemenskap. Något annat vore ju också otänkbart i en modern stat. Vi bör väl ha lämnat den tid bakom oss då attityden till den dömde andades vedergällning. Frihetsberövande är dock ibland både för allmänheten och för den dömde nödvändigt. Men målsättningen skall vara att anpassa den intagne till ett normalt liv utanför anstaltens väggar. Kriminalvårdsberedningen har såvitt jag kan förstå gjort en realistisk avvägning mellan angelägenheten av lagöverträdarnas anpassning till samhällsliv samt samhällets behov av skydd. Det menar också utskottet, som ytterligare understrukit kriminalvårdens dubbla uppgift. Kriminalvårdsberedningens förslag bygger på en större integrering mellan frivården och anstaltsvården. Frivårdssidan skall på så sätt få större resurser. Det är beredningens och statsrådets mening att effektivisera personundersökningsförfarandet, förstärka övervakningsverksamheten samt intensifiera och styra de sociala insatserna. Detta är helt naturligt positiva åtgärder. En annan viktig del är anstaltssystemet. För att erhålla bästa effekt av integrationen mellan frivård och anstaltsvård föreslås en decentraliserad, regionsvis uppbyggd kriminalvård. Den bygger dels på ett begränsat antal riksanstalter för främst mera svårbehandlade klienter, dels ett antal mindre lokalanstalter för övriga intagna. Jag tror att slopandet av kriminalvårdsräjongerna och i stället en indelning i ett större antal kriminalvårdsregioner, såsom nu föreslås, skall vara bättre ägnat att återanpassa klienterna efter anstaltstiden till ett normalt liv igen. Eller, för att citera propositionen, ”att verksamheten i största möjliga utsträckning kan anpassas till den organisation som tillskapats för samhällets övriga stödoch hjälporgan”. De stora anstalternas tid skulle alltså vara förbi, och ingen är väl ledsen för det. Centerpartiet har i en partimotion bl.a. tagit upp tidsperspektivet för reformens genomförande och då särskilt utbyggnaden av lokalanstalterna. I motionen ifrågasättes lämpligheten av att det skall ta hela 15 år innan anstaltssystemet är utbyggt. Man får i det sammanhanget stöd av kriminalvårdsstyrelsen som pekar på svårigheter — organisatoriskt och administrativt — som kommer att uppstå om två skilda system, det nuvarande räjongsystemet och den föreslagna regionindelningen, under en längre tid skall tillämpas sida vid sida. Enligt kriminalvårdsstyrelsens mening lär de nuvarande räjongerna endast delvis kunna avvecklas så länge tillräckligt antal lokalanstalter saknas för att kunna sätta den nya regionala organisationen i kraft. Vi är fullt införstådda med att planeringsoch projekteringsarbeten tar sin tid. Uppbyggandet av ett antal lokalanstalter sker inte i brådrasket. Centerns representant i utskottet hälsar dock med tillfredsställelse utskottsskrivningen där det heter bl.a.: ”Lika med motionärerna anser emellertid utskottet att det är ytterst angeläget att reformen genomförs så snart det över huvud taget är möjligt. Stora ansträngningar bör därför sättas in för att om möjligt nedbringa tiden. Vissa möjligheter härtill torde kunna öppnas om befintliga anstalter i större utsträckning än vad som synes ha förutsatts blir utnyttjade som lokalanstalter. Utskottet utgår från att förutsättningarna härför noga övervägs i det fortsatta planeringsarbetet. Vad utskottet anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Med en sådan skrivning har vi centerrepresentanter i utskottet förklarat oss vara nöjda. Samarbetsfrågorna har tagits upp i motioner från centern, folkpartiet och moderaterna. Det gäller samverkan mellan kriminalvården och övriga vårdområden. Utskottet skriver mycket positivt och fastslår med skärpa att de klyftor måste överbyggas som på många håll otvivelaktigt finns mellan kriminalvården och andra samhälleliga stödoch vårdorgan. Det är nödvändigt om intentionerna bakom förevarande reform skall kunna förverkligas. Lika angeläget är det enligt utskottets mening att den ändrade anstaltsorganisationen och kriminalvårdens regionala indelning främjar kriminalvårdens samarbete på det lokala planet med både arbetsmarknadsmyndigheter och sociala myndigheter. Herr talman! Jag vill vidare peka på enigheten om att arbetsplikten skall bibehållas inom anstalterna. Det finns delade meningar om detta ute i samhället. Slopandet av arbetsplikten skulle enligt utskottet innebära omfattande kostnadsökningar med ökat personalbehov och krav på alternativa sysselsättningsformer som följd. Att klienterna skall fördriva tiden i sysslolöshet kan ju inte vara riktigt. I detta sammanhang vill jag också framföra den uppfattningen, som alla är överens om, att studiearbetet skall ha sin givna plats på anstalterna. Något om kostnaden för reformens genomförande: En sådan här omläggning av kriminalvården kostar givetvis pengar. På driftbudgeten beräknar man en merkostnad av 34 miljoner kronor, fördelad på fem år med början år 1974. På investeringssidan är den beräknade kostnaden för anstaltsbyggandet 125 miljoner under en 19S5-årsperiod. Denna 1S-årsperiod tycker vi inom centern, som jag nämnt, är en för lång tidrymd. En starkare prioritering av anslagen till denna verksamhet är därför angelägen. Vad vi i dag kommer att besluta är principlösningar som avses bli föremål för fortsatt bearbetning, varvid kompletterande överväganden kommer att ske även i fråga om den långsiktiga kriminalpolitiken. Nu skall vi naturligtvis inte tro att lagens reformering löser alla problem. Justitieministern sade i sitt inledningsanförande att orsakerna till brott kan vara många. Allt vet vi inte, sade han, men han nämnde arbetslösheten, bostadsmiljön och miljöaspekter över huvud taget osv. Det är så mycket som kommer in i det här sammanhanget. Men vi skall inte vara pessimister. Vi tror att den här reformen är den bästa lösningen för tillfället och hoppas att vi skall komma en god bit på vägen när den blir genomförd — att återfallen hos internerna blir färre, att de blir bättre anpassade till samhället. När det så gäller anslagen till kriminalvården för budgetåret 1973/74 gläder det mig att utskottet har anslutit sig till motionen av herr Sundman m.fl. om en anslagsökning på 100 000 kronor utöver justitieministerns förslag till biblioteksverksamheten vid fångvårdsanstalterna. Det är ingen stor summa, men dock ett värdefullt tillskott. Biblioteksverksamheten vid statens fångvårdsanstalter runt om i landet ombesörjes av respektive kommuners folkbibliotek. Ersättningen till kommunerna för denna verksamhet var länge synnerligen blygsam. Den fastställdes år 1958 till 10 kronor per år och vårdplats. Den allmänna ersättningen till kommunerna har de senare åren höjts till 30 kronor per vårdplats och år vid anstalt och 40 kronor per plats vid allmänna häkten. De faktiska kostnaderna är mångdubbelt större. Det finns i dag kommuner som satsar upp till 170 kronor per år och vårdplats vid fångvårdsanstalterna. Detta är ju knappast att göra rätt för sig från statens sida. Kostnaderna för biblioteksverksamheten vid kriminalvårdens anstalter är en statlig och inte en primärkommunal angelägenhet. Det är ju också så, att det knappast finns någon grupp av människor i samhället för vilken böcker och läsning är av så väsentlig betydelse som för de intagna på fångvårdsanstalterna. Utlåningen vid folkbiblioteken uppgick i landet 1971 till cirka nio band per invånare och år. Utlåningen vid två av våra fångvårdsanstalter under samma år var inte mindre än 86 band per intagen och år. Till detta kommer att varje utlånad bok nästan regelmässigt läses av mer än en person. Vi förstår att slitaget är stort. Därför är utskottets ökning av anslaget med 100 000 kronor mycket välkommen. Centerns representanter i utskottet finns med vid tre av de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. Jag vill till sist något redogöra för dem. jag yrkar nu bifall till dem. Jag vill påstå att såväl böcker som andlig vård Nr 75 är det behov av vid våra fångvårdsanstalter. Nämnderna för den andliga Torsdagen den vården, NAV, har haft en väsentlig betydelse för vårdarbetet på 26 april 1973 anstalterna. Samfunden visar alltjämt stor villighet att själva satsa erforderliga medel. Det är dock inte mer än rätt att direkta omkostnader för verksamheten i viss mån och i större utsträckning än för närvarande ersätts av det allmänna. Den tredje reservation som jag yrkar bifall till är nr 5, som rör kriminologisk forskning. I moderatmotionen, som reservationen bygger på, framförs meningen att våra kunskaper om värdet av olika behandlingsmetoder inom kriminalvården är ofullständiga. På ledande forskarhåll i detta land påstås också att alltför litet forskning bedrives. Den centrala problematiken kring avvägningen mellan allmänprevention och individualprevention är inte nog belyst. Justitieministern sade även i sitt anförande att vi vet alltför litet om orsaken till brottsligheten.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

Herr talman! Också jag kan ansluta mig till de synpunkter som justitieministern framförde i början av denna debatt. Vi är säkert alla ense om att det ärende som vi här behandlar är av utomordentlig vikt för hela vårt samhälle. Kriminalvården berör inte bara de människor som blir föremål för samhällets reaktion mot lagöverträdelser utan samhället som helhet. Det är också anledningen till att allmänheten med stort intresse följer reformarbetet på området. Jag vill i det sammanhanget framhålla vikten av att informationen om såväl målsättningen för arbetet som formerna för kriminalvården når ut till denna allmänhet. Den informationen får inte eftersättas, och jag noterar med tillfredsställelse den ökade satsning på information som förslaget innebär. I varje demokrati är respekten för lagen en grundval för samvaron människor emellan. Utan trygghet för medborgarna till liv och lem är inget samhälle ett gott samhälle. Det är ur dessa och andra synpunkter utomordentligt viktigt att med kraft bekämpa brottsligheten. Men det är också synnerligen angeläget att genom lämpliga åtgärder söka återanpassa lagöverträdarna till samhället. I den proposition som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 15 uppdras riktlinjer för en betydelsefull reform av kriminalvårdens organisation och verksamhet. Det är med tillfredsställelse jag i likhet med utskottet i övrigt konstaterar att det varit möjligt att lägga fram ett förslag som innebär en samlad bedömning av aktualiserade kriminalvårdsreformer och över huvud taget ett samlat grepp på den komplicerade och mångfasetterade problematik som kriminalvården utgör. Visserligen kan det med fog påstås att den kriminalvårdsreform som vi här behandlar inte innebär någon genomgripande eller principiell ändring av vår kriminalpolitik. Brottsbalkens påföljdssystem — fängelse, internering, skyddstillsyn etc. — förblir åtminstone tills vidare i huvudsak oförändrat. Det är främst fråga om ändringar som syftar till att förbättra 121 kriminalvårdens praktiska innehåll och utformning, och detta är ingalunda oviktigt. Det är framför allt två betydande ändringar som föreslås. Den ena är en väsentlig förstärkning av resurserna för kriminalvård i frihet, och som företrädare för ett parti som länge kämpat för att en sådan satsning skulle göras hälsar jag givetvis detta med uppriktig glädje. Den andra ändringen är av organisatorisk art och innebär att man i de s.k. normalfallen decentraliserar straffverkställigheten till anstalter i närheten av den dömdes hemort och därmed ökar samarbetet mellan anstaltsvården och frivården. Också den ändringen kommer säkerligen att visa sig betydelsefull när det gäller att tillrättaföra människor som kommit in på brottets bana. Även om det kan finnas skäl att varna för en övertro på frivårdens möjligheter att återföra en brottsling till samhället och till en socialt acceptabel livsföring, är det angeläget och värdefullt att denna starka satsning på en kvantitativt och kvalitativt utbyggd frivård nu kommer till stånd. Och jag behöver kanppast understryka att vi på vårt håll är övertygade om att frivården har större möjligheter att bedriva ett framgångsrikt resocialiseringsarbete än anstaltsvården. Många av de problem som är förknippade med anstaltslivet och övergången från en reglerad anstaltstillvaro till ett liv i frihet slipper man ifrån inom frivården. Men det ligger stor makt uppå — det vill jag framhålla med all den kraft jag är mäktig — att man får till stånd ett effektivt samarbete med samhällets övriga organ inom sjukvård, socialvård, arbetsförmedling, bostadsförmedling etc. Det måste skapas funktionsdugliga former för detta samarbete i enlighet med förslaget i folkpartiets motion nr 266. Det är också viktigt att övervakningsinstitutet får möjligheter att fylla det dubbla syftet att verka för sociala insatser och att utöva en kontrollerande funktion. Även om insatserna av personlig och social art måste tillmätas stor betydelse och ägnas stor uppmärksamhet måste man med hänsyn till det allmänpreventiva värdet av en konsekvent genomförd övervakning fästa stor vikt också vid den sidan av övervakningsinstitutets uppgift. Men självfallet skall denna övervakning upphöra då behov av övervakning inte längre föreligger. När det gäller övervakningen av det socialt och kriminellt mest belastade klientelet föreslås i propositionen att flera klienter än för närvarande skall övervakas av tjänstemän med social utbildning. Enligt förslaget bör antalet övervakningsfall per tjänsteman begränsas till 30. Detta antal är enligt vår mening för högt på grund av det ökade inslaget dömda med svår social missanpassning och med hänsyn till den målsättning som justitieministern här skisserade. Han menade att denna åtgärd skulle göra det möjligt för övervakarna att genom aktivt fältarbete stå i nära kontakt med klienterna. Skall den målsättningen nås är, menar jag, 30 ett alltför högt antal. I syfte att när så erfordras åstadkomma en intensifierad övervakning och därför begränsa antalet fall per tjänstemannaövervakare föreslår vi, folkpartiets representanter i utskottet, att medel anvisas för anställande av ytterligare 17 assistenter och 5 biträden utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 4. Även om det måste anses befogat att övervakningen av det socialt och utbildning — alltså tjänstemannaövervakare — finner jag det angeläget Torsdagen den framhålla att intresserade och engagerade lekmannaövervakare kan göra 26 april 1973 en mycket värdefull insats för att föra människor som kommit i — = —— — klammeri med rättvisan till rätta. Jag tror faktiskt att en välutbildad Anslag till kriminallekmannaövervakare som sköter några få uppdrag på fritid och med vården, m.m. handledning kan innebära väl så gott stöd som en tjänsteman med 30 fall att sköta mellan kl. 9 och 17. Jag vill därför i likhet med utskottet starkt understryka att frågan om vilken inverkan övervakarersättningens storlek kan ha på rekrytering och bibehållande av intresserade och lämpliga övervakare i fortsättningen måste ägnas särskild uppmärksamhet. Beredningen och departementschefen har inte gått in på hur tjänstemannaövervakarna skall kunna bistå den övervakade under icke arbetstid. Jag vet inte vad justitieministern tänker på den punkten — jag förutsätter att någon form av jourtjänst kommer aatt inrättas. Det kanske är möjligt att säga någonting ytterligare på den punkten. Även om frivården måste tillmätas allt större betydelse inom kriminalvården måste man konstatera att frivården beträffande vissa fall saknar möjligheter att så förändra den övervakades allmänna inställning och sociala situation att resultatet kan betecknas som godtagbart. För dessa fall återstår i regel endast anstaltsbehandling i någon form. I det här sammanhanget kan det också vara skäl att påminna om att vissa remissinstanser, som yttrade sig över kriminalvårdsberedningens betänkande, framhöll att en ökad användning av frivård i stället för intagning på anstalt minskar den avhållande effekten av påföljderna för brott och att den på så sätt kan bidra till en ökning av brottsligheten. Kriminalvårdsberedningen hävdade däremot att även kriminalvården i frihet har en viss allmänpreventiv effekt, och jag delar den uppfattningen. Men det utesluter ju inte att man också måste fästa vikt vid den andra mening som kommit till uttryck och som jag här har nämnt om.

En viktig uppgift måste vara att söka skapa respekt för etiska normer men också att åstadkomma goda former för mänsklig gemenskap.

Men jag kan inte underlåta att beklaga, att det har tagit så lång tid, innan regeringen kommit till insikt om behovet av ett sådant råd. Jag hoppas nu att det rådet verkligen kommer till stånd och att det kommer att fungera effektivt, dvs. att det får resurser och befogenheter som möjliggör en samordning och en intensifiering av den brottsförebyggande verksamheten. Jag tror att det är en mycket 123 angelägen uppgift som rådet på det sättet får. Den andra viktiga förändring som den här behandlade reformen innebär är som nämnt den decentralisering av straffverkställigheten för det s.k. normalklientelet, som syftar till att den intagne skall få bättre kontakt med sin hemmiljö under straffverkställighetstiden och på det sättet ha större möjligheter att återinpassas i samhället efter frigivningen. I många fall kommer detta att vara till gagn för resultatet. Men vi får inte glömma att en stor del av de intagna på fångvårdsanstalterna inte har någon familj eller annan krets av personer som de kan återvända till och som kan hjälpa dem tillbaka in i samhällets gemenskap. I vissa fall är det också i hög grad olämpligt att den intagne återvänder till sin tidigare miljö, eftersom detta skulle försvåra hans resocialisering. Men det hindrar givetvis inte att man bör pröva den föreslagna organisationsformen, som vi hoppas skall ge bättre resultat än det nuvarande systemet. Inte minst betydelsefullt är det att placeringen på lokal anstalt ökar möjligheterna till samarbete med frivården och med de samhällsorgan som har betydelse ur återanpassningssynpunkt, såsom socialvård, arbetsoch bostadsförmedling etc. En nackdel är — som också utskottets värderade ordförande här framhöll — att decentraliseringen till lokala anstalter med nödvändighet måste minska möjligheterna till differentiering av de intagna. Och minskad differentiering kan i olyckliga fall försvåra återanpassningen. Men enligt utskottet — och jag delar som synes den meningen — väger fördelarna i form av öppenhet och samverkan med samhällets övriga hjälporgan i den intagnes hemort väsentligt tyngre än nackdelarna. Utskottet framhåller dock — och jag vill understryka den saken — att det under alla förhållanden är angeläget att principen om särskilda behandlingsresurser för ungdomsfängelseklientelet inte överges och att de erfarenheter i fråga om utbildning etc. som vunnits inom ungdomsanstalternas ram blir tillvaratagna. Jag tror att det bäst kan ske genom att de nuvarande ungdomsanstalterna används som riksanstalter för sådana unga lagöverträdare som är i behov av denna mer omfattande och kvalificerade vård. I återanpassningsarbetet på anstalterna är många faktorer av betydelse. Det har visat sig att en religiös väckelse hos en intagen lett till resocialisering också i åtskilliga av de fall där utsikterna förefallit små. Även av andra skäl är det angeläget att den andliga vården på fångvårdsanstalterna får stöd av samhället. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 3, vari föreslås en mycket måttlig ökning av stödet till den andliga vården, i huvudsak innebärande att direkta utgifter för insatser i det här avseendet ersätts med statliga medel. I anslutning till punkten Frivillig kontaktverksamhet m.m. har utskottet haft att behandla två motioner, nr 406 och 408, vari hemställs att riksdagen som sin mening ger till känna att något bidrag från anslaget till denna verksamhet icke bör utgå till KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. I den ena motionen, nr 408, yrkas även att riksdagen skall ge till känna att KRUM ej bör tillåtas verka inom fångvårdsanstalterna samt att KRUM ej bör anmodas avge remissyttran den i fångvårdsfrågor. I motionerna hävdas den meningen att många inslag i denna organisations verksamhet uppenbarligen står i mindre god överensstämmelse med syftet med de anslagna medlens användning. I likhet med utskottet i övrigt — det finns inget undantag — delar jag den uppfattning som här anförts ur motionerna, dvs. att många inslag i denna organisations verksamhet uppenbarligen står i mindre god överensstämmelse med syftet med de anslagna medlens användning. Men det utesluter inte att andra delar av verksamheten synes vara av den arten att de kan bidra till att öka de intagnas medvetenhet och utveckla deras aktivitet i positiv riktning till nytta för deras återanpassning, som vi uttrycker det i utskottsbetänkandet. Kriminalvårdsstyrelsens beslut att begära redovisning för anvisade medels användning bör göra det möjligt att bedöma i vad mån bidrag i fortsättningen bör utgå eller ej. Det bör ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att förutsättningslöst prioritera förekommande bidragsbehov inom ramen för det med anslaget avsedda ändamålet. Några anvisningar på den här punkten bör därför enligt min mening inte meddelas från riksdagens sida, och vi bör kunna förtroendefullt överlämna ärendet till kriminalvården för åtgärd. Slutligen vill jag säga några ord om forskningen på kriminalvårdens område. Kunskaperna om olika behandlingsformers effektivitet är ännu ytterst begränsade. Tillkomsten av kommittén för kriminologisk behandlingsforskning utgör visserligen ett steg i rätt riktning, men kommitténs uppgift är främst forskningsplanering. Dess verksamhet kan därför inte förväntas komma att leda till någon snar utbyggnad av den kriminologiska forskningen. Inte heller kan man med hänsyn till kommitténs arbetsuppgifter hoppas att den åstadkommer någon belysning av den centrala problematiken kring avvägningen mellan allmänprevention och individualprevention. Även om man i likhet med mig lägger största vikten vid individualpreventionen — och jag vet att justitieministern delar denna min uppfattning — måste man medge att bristen på grundläggande forskningsunderlag för en bedömning av sanktionssystemets allmänpreventiva effekt är mycket påtaglig och kännbar. Mot den bakgrunden vill jag yrka bifall till reservationen 5, som gäller inte bara åtgärder för forskning rörande allmänpreventionens betydelse utan även ett uppdrag till kriminalvårdsstyrelsen att systematiskt utvärdera den verksamhet verket bedriver, främst med avseende på återfallsfrekvensen inom respektive behandlingsformer. Jag kan tills vidare stanna med det nu anförda. Beträffande biblioteksverksamheten kan jag ansluta mig till vad herr Johansson i Växjö anfört. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan utom på de punkter där jag tidigare yrkat bifall till reservationer.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 15 är det endast en punkt jag helt kortfattat vill kommentera. Det gäller anslag till frivillig kontaktverksamhet. Jag skall vid ett senare tillfälle, när den s.k. batongkommissionens förslag kommer upp till behandling i kammaren, diskutera vår syn på brott och straff. Låt mig dock säga att den reformering av kriminalvården som föreslås, och då främst en ökad satsning på frivården, är värdefull men naturligtvis inte tillräcklig. Att komma till rätta med orsakerna till att brott begås är desto viktigare. Då måste diskussionen föras om klassamhällets hänsynslöshet. Det gäller arbetslöshet, arbets-, bostadsoch fritidsmiljö, tvångsförflyttning av människor till vissa koncentrationsområden. Det finns ett par motioner av moderata ledamöter som kräver att KRUM i fortsättningen inte skall erhålla anslag för kontaktskapande verksamhet vid våra fångvårdsanstalter. Jag vill kommentera en av dessa motioner, och det är motion nr 408 av herr Ringaby m.fl. Praktiskt taget hela denna motion byggs upp med citat från KRUM:s tidning Krumbukten. Vad som sägs i denna artikel — det skall jag villigt erkänna — kan inte heller jag acceptera i långa stycken. Så långt är jag ense med herr Ringaby. Men frågan är: Var det organisationen KRUM som stod bakom denna artikel, eller har tidningen Krumbukten öppet forum, där människor med olika uppfattningar får komma till tals, precis som alla andra tidningar här i landet? I herr Ringabys motion får man leta förgäves efter en sådan förklaring. Inte ens vilket nummer av Krumbukten det gäller finns angivet i motionen. När man fått fram detta nummer av tidningen förstår man också varför herrar motionärer utelämnar dessa uppgifter. Artikeln är skriven av en person som inte tillhör redaktionen eller KRUM:s styrelse. Vid kontakt med KRUM bekräftas att vem som helst får skriva i tidningen om kriminalvårdsfrågor, alltså naturligtvis då även herr Ringaby. Men så långt kan naturligtvis inte herr Ringaby tänka sig att gå. För den som fått en fanatisk tanke i huvudet att försöka tysta en organisation, som för fram åsikter som inte stämmer med herrar moderaters, är tydligen alla ohederliga medel tillåtna. Det hade varit klädsammare om herr Ringaby bemödat sig om att ta reda på vilken KRUM :s målsättning är i stället för att pådyvla KRUM uppfattningar i kriminalvårdsfrågor som herr Ringaby när han skrev motionen var fullständigt medveten om var falska. Visserligen har fru Kristensson bemödat sig om att läsa KRUM:s målsättningsoch aktionsprogram. Jag förmodar att det var de sista raderna i programmet som fru Kristensson citerade, nämligen: ”Utöver den traditionella opinionsbildningen bör aktioner komma till stånd i ökad utsträckning. KRUM ska kunna aktivt stödja stridsåtgärder samt i övrigt sprida vetskap om och stöda fångarnas kamp.” Men att KRUM skall stödja stridsåtgärder är en sak, fru Kristensson. Det är inte detsamma som att ta initiativ till sådana. Men det är lika fantastiskt när fru Kristensson framhåller att vi, även om vi nu kan konstatera att frivården är bättre, ändå skall ha fängelserna kvar med tanke på allmänpreventionen. Vi skall på det sättet försöka avskräcka människor från att begå brott. Vad bygger fru Kristensson detta med allmänprevention på? Vad har fru Kristensson för bevis på att fängelserna skulle avskräcka människor från brott? Det vore intressant att få veta. KRUM:s medlemmar bedriver kontaktverksamhet på fängelser och vårdinrättningar i form av studiebesök, cirklar, besöksgrupper etc. De använder alltså sin fritid till att sammanträffa med internerna. Herrar motionärer föredrar att syssla med skriverier, som jag anser bör betecknas som politiskt skojeri. Det är inte så svårt att avgöra vem som är farligast i — Nr 75 detta fall. Motionärerna vill nu också förbjuda KRUM att bedriva denna Torsdagen den kontaktskapande verksamhet på fångvårdsanstalterna. 26 april 1973 Motionärerna anser vidare att KRUM inte skall få vara remissorgan i kriminalvårdsfrågor. Deras motivering för detta krav är att KRUM yttrat sig över SOU 1972:64, Kriminalvård, och anfört att KRUM är positiv till ökad frivård i stället för fängelse men inte därför att frivården skulle vara bättre. Jag kan inte finna att detta yttrande strider mot den uppfattning som övervakare och andra som arbetar med dessa frågor har. Vi är, vad jag förstår, alla bekymrade över att frivården inte fungerat på grund av bristande resurser. Vi vet heller ännu inte hur den ökade satsningen på frivården kommer att fungera och om den är tillräcklig. Även i denna fråga ”bubblar” herr Ringaby utan något som helst faktaunderlag. I motionen 406 med fru Kristensson i spetsen beskylls KRUM för att genom sin verksamhet inspirera till obstruktion inom anstalterna. Också detta påstås utan minsta bevis. Jag vet inte om fru Kristensson nu har dessa bevis. Jag har förgäves under utskottsbehandlingen efterlyst sådana men inte fått några. Jag har velat säga detta med anledning av det särskilda yttrande som jag har fogat till utskottets betänkande nr 15. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Bara några få ord med anledning av de frågor som har ställts till mig. Beträffande tjänstemannaövervakare kontra frivilliga övervakare skulle jag vilja säga till herr Westberg i Ljusdal att båda formerna har sina förtjänster och båda formerna har sina fel. Men man har för en stor del av klientelet kommit till den uppfattningen att det kan vara önskvärt att i högre grad ha tjänstemannaövervakare. Då kommer herr Westberg med den i och för sig rimliga frågan: Hur skall det gå efter kontorstidens slut? Ja, herr Westberg, för det första har man faktiskt på något håll prövat att ha jourtjänst. Om det är den rätta vägen, vet jag inte. Men de kontakter jag haft med tjänstemannaövervakare har i alla fall givit mig den uppfattningen att de inte är människor, som bara svarar på frågor och arbetar mellan nio och fem. Om någon klient råkat illa ut på en kväll eller lördag, kan man nog lika väl som när det gäller frivilliga övervakare räkna med att tjänstemannaövervakaren är beredd att göra sin plikt. Jag tror därför att man inte behöver frukta någon byråkrati i detta avseende. Det är inte sådana människor som sysslar med dessa frågor. Fru Kristensson var inne på forskningen. Det pågår faktiskt redan nu inom kriminalvårdsstyrelsen försök att utvärdera resultaten av vissa nya former av kriminalvård. Men vi har väl tänkt oss att det brottsförebyggande rådet skulle få en särskild enhet som skulle syssla med kriminologiska problem och kriminologisk forskning. I det betänkande jag fick i går från den sakkunnige finns ett särskilt avsnitt om kriminologisk och annan forskning. Där hänvisas visserligen till att man väntar på förslaget från kommittén för kriminologisk behandlingsforskning. Men så mycket sägs i alla fall ut i förslaget — och det vill jag gärna instämma i — att den 127 enheten i det här centrala rådet bör kunna ta upp alla väsentliga frågor på detta område och att man skall försöka få resurser att göra detta. Fru Kristensson och herr Westberg var båda inne på frågan om individualprevention och allmänprevention, och fru Kristensson knöt an till någon debatt i Uppsala. Allmänprevention och individualprevention är en fråga för sig. Om man omfattar den tesen att påföljden har en allmänpreventiv betydelse, är det inte givet att påföljden därför behöver vara fängelse. Även böter och andra former av påföljd kan ju ha allmänpreventiv betydelse. Vi vet väldigt litet om det. Jag vill inte förneka att vissa påföljder säkert har en allmänpreventiv betydelse, men jag vill som en sammanfattning hänvisa till att detta skall vi ta upp när vi sätter det centrala rådet i funktion. Det blir ju då en fråga om att utforma direktiv för de olika enheterna inom rådet. Om man vill diskutera terminologi, fru Kristensson, är det ingen tvekan om att ordet kriminalvård har orsakat en hel del onödiga debatter och diskussioner. Jag tillät mig i Uppsala erinra om en intern, som lyckades hitta på det absolut neutrala uttrycket fånghålleri och fånghållare. Men därmed var det inte min mening att vi skall införa sådana uttryck, utan det var mera för att belysa svårigheterna att finna en lämplig terminologi på detta område.
Herr talman! Jag delar justitieministerns uppfattning att tjänstemannaövervakarna är beredda att göra sin plikt också på icke kontorstid. Det är inte annorlunda med dem än med andra människor — det förstår jag också. Men samtidigt vet vi att det här med kontorstid kan vålla en del problem och att det därför är viktigt att undersöka möjligheterna att ordna t.ex. jourtjänst. Det kan också vara en väg att gå att söka åstadkomma ökat samarbete mellan tjänstemannaövervakare och lekmannaövervakare. Jag anser fortfarande att det är angeläget att stimulera intresserade och engagerade lekmannaövervakare att vara med i det här arbetet i all möjlig utsträckning även i fortsättningen. Det är något som vi från många synpunkter kan ha nytta och glädje av.

Herr talman! Låt mig till en början konstatera att i den här hittills ganska stillsamma debatten har flera av talarna lagt sig vinn om att utveckla sin syn på den överensstämmelse som i stort sett har rått i utskottet, när vi har behandlat den här frågan, och vi har lagt mindre vikt vid att stryka under det som skilt oss åt. Det gör väl i viss mån min uppgift betydligt lättare, och det är väl möjligt att jag inte behöver ta i anspråk de 20 minuter som jag har antecknat mig för. Vad vi nu sysslar med är ju bara en liten del av det stora komplex som samhällets kriminalpolitik utgör. Justitieministern har i sitt anförande också tecknat bakgrunden till problematiken och framhållit att vi senare kommer att få ta ställning till ett annat stort avsnitt av den här problematiken, nämligen det förslag som har lagts fram av brottskommissionen.

Vi kommer inom kort att få nya förslag på basis av dessa utredningar. Vad som nu har föreslagits är ju i stort sett att man skall satsa kraftigt på frivården, och detta är i enlighet med de direktiv som utredningen fått. Man strävar efter att få en ökad samverkan mellan frivård och anstaltsvård. Ett nytt anstaltssystem har föreslagits, vilket innebär att man skall på s.k. riksanstalter behandla sådant klientel som på grund av att dess kriminalitet är av gravare beskaffenhet och på grund av att säkerhetsåtgärderna kräver det behöver behandlas där. Men där har man också tänkt sig kunna behandla sådana korttidsstraffade som t.ex. rattfyllerister och värnpliktsvägrare i den mån annat vårdbehov för dem inte anses föreligga. Alla de övriga fallen skall hänföras till lokalanstalter som kan vara mycket differentierade med hänsyn till klientelets art och beskaffenhet men som har den fördelen att vården kan meddelas nära hemorten. Vidare utfärdas det också en rad rekommendationer, syftande till att få en förbättrad samordning till stånd mellan kriminalvården och samhällets socialoch sjukvård. Det är påtagligt vilken överensstämmelse som där föreligger mellan propositionen och en rad motioner, som vi följaktligen har uttalat oss rätt positivt om i utskottets betänkande. Slutligen har föreslagits ett nytt räjongsystem i stället för det gamla. Det nya systemet skall bygga helt på en geografisk fördelning, och därmed följer att man också upphäver de nuvarande ungdoms-, interneringsoch kvinnoräjongerna. Jag instämmer i vad som tidigare har sagts om det tillfredsställande i att man kunnat nå en så stor enighet i denna fråga och den stora samstämmigheten när det gäller kravet på en ökad samverkan mellan kriminalvården och andra organ i samhället. Förslaget om att slopa ungdoms-, interneringsoch kvinnoräjongerna har mött en viss kritik i remissinstanserna, och det har behandlats i ett par motioner som inte har föranlett någon åtgärd från utskottets sida. De invändningar som här har framförts har främst gällt ungdomsklientelet, som man menar inte borde behandlas tillsammans med ett äldre och gravare belastat klientel. Här är utskottet inte övertygat om att det alltid är så skadligt att sammanföra äldre och yngre klientel; det viktigaste är ju att vi kan få en tillfredsställande differentiering som gör att var och en får den behandling som han individuellt behöver. Vi tycker att man mycket väl kan tänka sig att godta förslaget, men vi har understrukit att de goda erfarenheter man har haft av arbetet inom ungdomsvårdsräjongen skall tillvaratas, eftersom man där har satsat mera på den behandlingsoch utbildningspolitik, som har varit värdefull, än man gjort på andra grupper av intagna. Man har även lagt större vikt vid utslussningen i frihet genom att förbereda frigivningen, ordna med bostad och arbetsanskaffning m.m. I detta sammanhang har vi också i utskottet, som utskottets ordförande nämnde, tagit upp kvinnornas problem och framhållit att de i likhet med det övriga kriminalvårdsklientelet bör kunna få behandling på anstalt nära hemorten med allt vad det innebär i fråga om möjligheter till lättare anpassning vid frihet. Men problemet är att kvinnorna inom kriminalvårdsanstalterna är så få. Den 1 april i år fanns på kriminalvårdsanstalterna 4 965 manliga interner mot 45 kvinnliga. Man skulle kunna säga att här är det en positiv brist på jämlikhet, men den skapar vissa problem när det gäller att ordna differentierad vård. Utskottet har antytt vissa möjligheter — att eventuellt inrätta särskilda avdelningar för kvinnor vid vissa lokalanstalter eller ordna smärre behandlingshem av något slag. Det kan naturligtvis tänkas andra lösningar också. Narkomanvården har ägnats speciell uppmärksamhet. Här betonas med all rätt — och det har justitieministern nyss understrukit — att det inte finns anledning att inom kriminalvårdens ram bygga upp behandlingsresurser som rätteligen bör skapas av andra organ i samhället. Men av säkerhetsskäl och av andra skäl måste en del interner ändå vårdas på anstalt under sådana förhållanden att vården omhänderhas av kriminalvården. Därför har det föreslagits att man på vissa riksanstalter skall ha en försöksverksamhet för narkomaner. När det gäller frivården är det i första hand socialoch sjukvården som skall ge den vård som behövs, men samhällets resurser är dess värre ännu otillräckliga för att tillgodose det behov som finns. Därför har i propositionen föreslagits att det skall inrättas särskilda behandlingsteam i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det förslaget har inte mött annan gensaga än att man i motionen 266 uttalat att denna behandlingsform borde vara av försökskaraktär. Utskottet menar att eftersom det är klart utsagt att denna verksamhet skall bedrivas i avvaktan på en utbyggnad av samhällets resurser är motionens önskemål redan tillgodosett. Rattfylleristerna skulle enligt kriminalvårdsberedningen i stor utsträckning kunna behandlas på riksanstalter. Den frågan har tagits upp i en motion, som fru Kristensson också har berört, vari framhålles att många rattfyllerister har alkoholbesvär och andra besvär som gör att också de har ett utpräglat vårdbehov och därför borde placeras på lokalanstalt. Utskottet har sagt att det finns fog för detta påstående, men å andra sidan skall man hålla i minnet att rattfylleristerna ofta har mycket kort strafftid och att en behandling i egentlig mening inte kan sättas in under den tiden. Därför får den vård de behöver ges av de vårdande organ som har hand härom. Det hindrar givetvis inte att i den mån det anses behövligt skall också detta klientel placeras på lokalanstalter. Över huvud taget får vi komma ihåg att den differentiering som kriminalvårdsberedningen föreslagit inte på något sätt är låst utan endast är en exemplifiering av hur man bör utnyttja systemet. Det viktigaste i propositionen är kanske just förslaget om en upprustning av frivården, som kommer att medföra att vi också får en effektiviserad personundersökningsmetod. Därigenom kan man på ett tidigt stadium planera en eventuell behandling. Vidare är att anteckna att här föreslås en ökad terapeutisk och kurativ verksamhet på våra häkten. Det får väl den positiva effekten att en för de häktade ofta mycket påfrestande period underlättas och vänds till något mer positivt. Man får då också tillfälle att förbereda eventuell behandling. Detta är så mycket mer angeläget som ju häktningstiden i framtiden kommer att avräknas helt av ådömda frihetsstraff, och då kommer vårdsynpunkten ännu starkare att göra sig gällande. Herr Westberg i Ljusdal berörde frågan om den ökade tjänstemannaövervakningen. Vi har varit positivt inställda till den åtgärden, även om vi därmed inte på något sätt velat underskatta den mycket värdefulla insats som de frivilliga övervakarna gör. I motionen 266 har föreslagits ett ökat anslag på inte mindre än 700 000 kronor för att få ytterligare 17 assistenter och 5 biträden utöver de 30 assistenttjänster och 15 biträdestjänster som redan föreslagits i propositionen. Jag kan till det bara säga att vi är vana vid att man från folkpartiet kommer med överbud, men detta är väl ändå i kraftigaste laget, när man kan konstatera att här sker en så stark upprustning. Utskottet har heller inte funnit anledning att bifalla den motionen. Det föreligger en reservation, och den yrkar jag alltså avslag på. Vi har tagit upp frågan om ersättning till de frivilliga övervakarna. Detta har utskottets ordförande redan berört, och jag behöver inte närmare gå in på det. Kostnaderna för reformen kommer att bli rätt avsevärda. Under en femårsperiod beräknas driftkostnaderna öka med 34 miljoner kronor. För utbyggnaden av anstaltssystemet när det gäller lokalanstalterna beräknar man kostnaden under en 15-årsperiod till 125 miljoner kronor. Utskottet har föreslagit ett uttalande i anledning av motion 599, som herr Johansson i Växjö nyss kommenterade. Jag kan bara säga att även om utskottet är mycket positivt till själva tankegången i motionen, kan vi inte komma ifrån de svårigheter som onekligen måste föreligga att realisera en förkortning av tiden för lokalanstalternas utbyggnad, och det har herr Johansson också medgivit. Utskottet säger att det är önskvärt att förkorta tiden i den mån det är möjligt. Det har vi också givit Kungl. Maj:t till känna. Det föreligger trots all enighet några reservationer till detta betänkande.

Nu är det ju så att intagning på anstalt, när man döms till skyddstillsyn, beslutas av domstol. För den händelse sociala organ inte skulle meddela den vård som domstolen har föreskrivit, så finns alltid möjlighet att använda intagningen på anstalt för vård. Jag tycker därför att vad utskottet har uttalat om den förstärkning som propositionens förslag innebär borde vara ganska tillfredsställande för fru Kristensson. I varje fall är det utskottets uppfattning att motionens intentioner till stor del har tillgodosetts. Jag yrkar således avslag på reservationen 1. Anslaget till den andliga vården har i motion föreslagits öka med 200 000 kronor, men i reservationerna 2 och 3 nöjer man sig med att yrka ett förhöjt anslag med 50 000 kronor. Jag vill påminna om att utskottet förra året hade anledning att ta ställning till samma motionsyrkande. Sedan dess har ersättningen till NAV-ledamöterna räknats upp och även ersättningen per tjänstgöringstillfälle. Det gör att vi i utskottet tycker att den nu föreslagna medelsanvisningen bör vara tillräcklig. Även om man beaktar vad reservanterna har anfört, nämligen att det numera föreligger ett ökat behov av andlig vård för andra trosbekännare i våra anstalter, anser vi att eftersom just denna delav kontaktskapande verksamhet förefaller vara bättre tillgodosedd än någon annan bör anslaget räcka. I reservationen 5 har fru Kristensson m.fl. tagit upp frågan om ökad forskning och då framför allt uppehållit sig vid behovet av ökad forskning rörande allmänpreventionen. Här kan jag nöja mig med att hänvisa både till vad utskottet sagt på s. 22 och 23 och till vad justitieministern nyss har anfört. Jag skulle bara vilja göra den lilla kommentaren att när herr Johansson talade om denna fråga, föreföll det nästan som om han satte likhetstecken mellan allmänpreventionens betydelse och våra möjligheter att komma till rätta med orsakerna till brott. Nu är det klart att allmänpreventionen kan ha sin betydelse i vissa fall, men när det gäller att komma de djupare orsakerna till brottsligheten på spåren får vi nog gå djupare än så. Personligen skulle jag vilja säga att även om jag tycker att forskning även på det här området är viktig, är det kanske inte den sektor av forskningen inom kriminalvården och om brottsförebyggande problem som jag skulle vilja sätta framför alla andra. När man tar del av reservanternas motivering förefaller det som om de vill övervärdera allmänpreventionens betydelse. Jag vill sedan säga några ord om reservationen 6 beträffande anslag till KRUM. Om denna kan jag fatta mig kort. Jag skall hålla med om att det kan finnas orsaker till kritik mot viss verksamhet som KRUM utövar, men här konstaterar jag bara att det finns extrema uppfattningar, där den ena omfattas av fru Kristensson och motionärerna och den andra av herr Måbrink. Sanningen ligger väl någonstans mitt emellan. För utskottet har det gällt att ta ställning till den verksamhet som KRUM bedriver och som kan anses vara av värde i detta sammanhang. Ingen utom möjligen motionärerna och fru Kristensson har ifrågasatt annat än att viss verksamhet som KRUM bedriver är av betydelse och värde. Jag liksom utskottets övriga ledamöter anser att man inte från riksdagens sida bör göra några bindande uttalanden i den här vägen utan att det bör ankomma på kriminalvårdsstyrelsen att fördela dessa medel under anslaget. Vad slutligen gäller frågan huruvida KRUM skall kunna anlitas som remissinstans i fångvårdsfrågor anser vi nog att detta bör kunna bedömas från fall till fall och att inte heller den frågan bör bli föremål för bindande uttalanden från riksdagens sida. Jag yrkar alltså avslag även på denna reservation.

I övrigt har utskottet ganska utförligt kommenterat de många gånger tänkvärda synpunkter som föreligger i den motionen. Herr talman! Jag tror att jag nu i huvudsak har kommenterat de viktiga reformoch anslagsförslagen och utskottets synpunkter på det vi har att ta ställning till. Av detta framgår, hoppas jag, att vi i allt väsentligt har delat departementschefens synpunkter och att de särskilda uttalanden som vi har föreslagit bara något kraftigare vill understryka vissa detaljer. Av detta framgår också att jag yrkar avslag på samtliga reservationer som är fogade till betänkandet och bifall till Kungl. Maj:ts förslag på alla punkter utom under punkten C av utskottets hemställan på s. 19, där vi föreslår ett med 100 000 kronor förhöjt anslag.